Fru talman! Wiggo Komstedt har frågat mig om jag vill redogöra för vilka principer som gäller vid apoteksnedläggningar. Det vill jag gärna, även om jag gjorde det så sent som den 6 november 1981, då jag besvarade två interpellationer och två frågor i samma ämne. Jag framhöll då att det enligt avtal med staten åligger Apoteksbolaget att svara för att en god läkemedelsförsörjning upprätthålls i landet. Verksamheten skall därvid bedrivas så, att möjligheterna att utnyttja läkemedelsutvecklingens resultat främjas samtidigt som så låga läkemedelskostnader som möjligt upprätthålls. Enligt avtalet med staten bestämmer bolaget i vilken utsträckning apotek och andra försäljningsställen för läkemedel skall finnas och var de skall vara belägna. Vid avvägning av försäljningsställenas utformning och placering skall bolaget eftersträva en god service till allmänheten och sjukvårdens organ. Det är alltså Apoteksbolaget som i varje enskilt fall bestämmer om ett apotek skall läggas ned eller inrättas. Jag vill tillägga att Apoteksbolaget, liksom andra statliga företag med serviceansvar, har etableringsnormer i syfte att avväga servicenivån i landet som helhet. Enligt bolagets praxis inrättas ett apotek vid en beräknad expeditionsvolym av minst 20 000 läkarordinationer per år. För apotek vid vårdcentraler ligger dock gränsen lägre. I mindre tätorter och i glesbygdsområden svarar de s.k. apoteksombuden för läkemedelsförsörjningen.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Av detta framgår redan kända fakta om hur Apoteksbolaget bedriver, eller rättare borde bedriva, sin verksamhet. Vi har genom politiska beslut bestämt att ett statligt monopolföretag skall sköta apoteksservicen till allmänheten. Då kan man inte bara överlämna hela ansvaret för denna uppgift — av det svar som jag här har fått framgår att så har skett —, utan vi politiker har samtidigt en skyldighet att se till att detta monopolföretag fullgör sina åtaganden på ett acceptabelt sätt. Apoteksservicen till allmänheten är bland det viktigaste som finns i vårt land, oavsett om det gäller tätort eller glesbygd. Jag har ställt min fråga utifrån rent principiella utgångspunkter. Det skulle nämligen vara intressant att få veta vilka bedömningsgrunder som Apoteksbolaget arbetar efter, när det avgör om en ort skall ha ett apotek och hur stort det så fall skall vara — storleken bestämmer ju automatiskt sortimentet. Men det framgår inte av svaret. Därför vill jag fråga statsrådet vad som är avgörande. Är det orten och bygden däromkring med dess befolkningsunderlag? Är det apotekets omsättning eller lönsamhet? Eller är det möjligen antalet anställda? Är besluten när det gäller apotek beroende av om det finns läkare och veterinär på den aktuella orten? Vilka är de tunga, avgörande argumenten? Min fråga avser alltså vilken eller vilka principer som gäller rent generellt, även om den har aktualiserats genom den aviserade neddragningen av verksamheten vid apoteket i Brösarp i Tomelilla kommun, Kristianstads län. Det har nämligen sagts mig att apoteket i Brösarp är ett pilotfall. Apoteksbolaget prövar här hur långt det kan gå i sin maktfullkomlighet som monopolföretag för att sedan kunna göra samma sak i andra delar av landet. Det är här som vi politiker måste tala om vad vi vill. Vi måste klargöra vår uppfattning, när vi nu överlåtit verksamheten till ett statligt monopolföretag utan att det finns någon möjlighet till konkurrens. Då är det regeringens sak att ange riktningen, och det berörda statsrådet har att uttala sig om hur långt man kan tillåta detta monopolföretag att agera diktatoriskt.

Fru talman! Låt mig erkänna att jag anade att det var apoteket i Brösarp som främst hade föranlett Wiggo Komstedts fråga. Wiggo Komstedt och jag bor nämligen båda två ganska nära detta apotek. Får jag bara först upplysa Wiggo Komstedt om att han är felinformerad i denna fråga. Apoteket i Brösarp skall inte läggas ner eller förändras till ett utlämningsställe. Apoteksbolaget har i ett brev, som är daterat den 12 januari och ställt till Tomelilla kommun, framhållit att det måste föreligga ett missförstånd rörande apoteket i Brösarp. Vad man har diskuterat hos Apoteksbolaget är att förbättra lokalförhållandena för apoteket i Brösarp. Man har också diskuterat en viss förändring av själva lokalen. Men det är inte fråga om att lägga ner apoteket i Brösarp. Sedan frågar Wiggo Komstedt återigen om etableringsnormerna och säger att staten måste lägga sig i detta. Staten har skrivit det avtal med Apoteksbolaget som jag nämnde. Jag behöver kanske inte upprepa exakt vad som står i avtalet. Men jag skall kanske erinra Wiggo Komstedt om att sedan bolaget bildades har antalet apotek med expedition till allmänheten ökat från 623, som det var 1971, till 738. Det är alltså fråga om 142 nya apotek — man har lagt ner bara 27. Denna ökning har varit på gång hela tiden.

Fru talman! Nu skall vi kanske först klara ut vem det är som är felinformerad, fru statsråd. Jag har aldrig påstått att apoteket skall läggas ner. Däremot har jag påstått att man har aviserat en neddragning från ett apotek med åtta anställda till ett enmansbetjänat apotek. Detta är mycket riktigt föranlett av lokalitetsproblemen. Brösarpsapoteket har i dag åtta anställda. Man har en god lönsamhet — den ligger på 5,7 20. Regionen, som består av Skåne, Blekinge och Småland, har en lönsamhet på 4,9 26, och riksgenomsnittet är 4,3 20. Man kan alltså inte säga att detta apotek har dålig lönsamhet. Det för inrättande av apotek förutsatta antalet läkarordinationer, som anges till 20 000 i statsrådets svar, överskrids med det dubbla. Det har funnits apotek i Brösarp i 160 år. Jag vill inte ta detta till intäkt för att det skall finnas kvar —vilever i en föränderlig värld. Men anmärkningsvärt är att Apoteksbolaget aviserar denna neddragning just nu, när landstinget har planerat att bygga ut från en enläkarstation till en tvåläkarstation och därmed skapa ett bättre underlag. Detta är en bygd med många mindre och medelstora gårdar med stor djurhållning. Distriktsveterinären är placerad i Brösarp. Vilken täckningsprocent kommer man att få för djurläkemedel om apoteket får enmansbetjäning? Problemet har uppstått i och med att Apoteksbolaget inte får exakt den tomt man vill ha för sin nybyggnad. Då frågar sig en orolig bygd, fru statsråd: Varför skall man flytta ifrån de befintliga lokaliteterna? Jag har så sent som i dag fått omvittnat av personalen att man inte behöver några nya lokaler. Det går att göra vissa förändringar i de befintliga lokalerna. Det kan väl inte vara så illa att det är bara för att apoteket är hyresgäst hos en privat fastighetsägare som man måste flytta. Det finns alltså möjligheter att bli kvar i de nuvarande lokalerna. De ligger i dag 50-60 m från läkarstationen, så det går inte heller att åberopa att det är långa avstånd. Det måste väl vara så att statsrådet är ansvarig för vad Apoteksbolaget gör, när vi nu har ett avtal.
Fru talman! Jag måste än en gång upprepa för Wiggo Komstedt vad jag antydde förut, nämligen att Apoteksbolaget är ett självständigt bolag, som faller under aktiebolagslagen. Regeringen eller ett enskilt statsråd får alltså inte lägga sig i bolagets skötsel eller ompröva bolagsstyrelsens beslut, vare sig det gäller att inrätta ett apotek eller, som diskuteras här, att ett apotek möjligen skall få nya lokaler inom samma tätort. Vad jag kan göra är att redogöra för de principer som gäller, och det anser jag att jag har gjort så gott jag kunnat inom den korta tid som står till förfogande. Jag vill än en gång tala om för Wiggo Komstedt att det står i det brev som jag nämnde att ett överförande av apoteksombudsleveranserna inte berör servicen till kunder som besöker apoteket i Brösarp, och det bör vara det väsentliga i detta sammanhang.
Fru talman! När man gör en neddragning för ett apotek med den omsättning det här är fråga om från åtta anställda till enmansbetjäning, måste då inte detta innebära försämrad service när det gäller läkemedelssortimentet? Jag känner till avtalet, men om man har ett avtal som visar sig vara felaktigt och om ett bolag som har monopolställning inte fungerar på det sätt som landsting och kommuner tycker att det skall fungera, då måste man väl ändå göra någonting åt detta. Det vore ju horribelt, om vi politiker inte skulle kunna tänka oss att göra förändringar i de beslut som vi har varit med om att fatta, om dessa visar sig vara felaktiga. Om de fakta jag redovisat kontrolleras av statsrådet och hon kommer fram till uppfattningen att de är riktiga vad gäller de redovisade siffrorna, är inte statsrådet då beredd att vidta den åtgärd som går att vidta, nämligen föreslå en ändring av avtalet med Apoteksbolaget? Det måste ju i så fall bli konsekvensen. Jag tror att väldigt många är intresserade av att få veta vad regeringen har för uppfattning i det avseendet, och jag tycker att man borde kunna tänka sig en förändring här.
Fru talman! Jag måste än en gång säga att jag inte uppfattar frågan om huruvida man skall ha ett apotek på en ort eller inte som en arbetsmarknadsfråga. Det är en ren servicefråga, och det gäller servicen till de människor som bor på orten eller i dess närhet. När det gäller den servicen har vi inte fått några som helst anmärkningar, i varje fall inte generellt sett — det kan alltid finnas en eller annan människa som känner sig illa behandlad, men det är en annan historia. Vidare vill jag säga, även om jag inte skall gå in närmare på frågan om apoteket i Brösarp, att det inte är så som Wiggo Komstedt framställer saken, då det verkar som om åtta personer skulle ersättas av en. Det är inte meningen. Jag har inte fått skäl att på något sätt agera för att ändra avtalet med Apoteksbolaget. Jag har i stället noterat att man från Apoteksbolagets sida faktiskt har utökat servicen i glesbygden, och det tycker jag att både Wiggo Komstedt och jag skall vara tacksamma för.
Fru talman! Jag delar statsrådets uppfattning när det gäller arbetsmarknadsfrågan. Jag tycker inte heller att frågan om de här åtta personerna är en arbetsmarknadsfråga. Men statsrådet har den uppfattningen att apotekets service blir lika bra, även om man drar ner verksamheten från en volym som sysselsätter åtta personer till en verksamhet som sysselsätter en person. Det är detta jag har ställt i relation till vartannat. Då säger statsrådet att så skall man inte uppfatta det. Men det är precis så det är, fru statsråd. Det är precis så det skall uppfattas. Apoteksbolaget har föreslagit att verksamheten vid apoteket i Brösarp skall dras ner. Man skall arbeta i lokaler på 30 kvadratmeter, och det skall bli ett enmansbetjänat läkarstationsapotek. Det jag vill ha svar på är om statsrådet tycker att detta är en rimlig utveckling av apoteksverksamheten i vår glesbygd, när man här inte kan åberopa lönsamhetsskäl.
Fru talman! Jag vill svara Wiggo Komstedt att både i glesbygd och i mycket tätbefolkade orter måste den här servicen vara sådan att den som behöver medicin kan få den snabbt. Verksamheten måste också i största möjliga utsträckning gå ihop. Om Apoteksbolaget gjort den bedömningen i Brösarp och Wiggo Komstedt och jag faktiskt får vår medicin liksom alla andra som bor trakten, så finns det inga skäl att tala mer om den saken.
Fru talman! Det finns skäl att tala om det innan olyckan har skett, fru statsråd. Jag hävdar nämligen fortfarande — och det har också Apoteksbolaget sagt — att täckningsprocenten kommer att dras ner. Man kommer inte att kunna tillhandahålla det sortiment man har i dag. Och då får kanske varken fru statsrådet som sommarboende i kommunen eller jag som åretruntboende den service som vi kräver och som vi har rätt att kräva liksom stockholmare, göteborgare och alla andra. Apoteksbolaget har gjort den bedömningen att det inte är lönsamt, säger fru statsrådet. Men, fru statsråd, jag har redovisat att apoteket har 5,7 90 lönsamhet, och det är högt över riksgenomsnittet. Kan vi då inte vara överens om att det finns anledning att titta på om Apoteksbolaget verkligen handlagt detta ärende riktigt och om detta möjligen kan vara ett pilotfall som visar att man skall vara ännu mer restriktiv i framtiden när det gäller våra glesbygder? Jag tror att vi skall vara försiktiga och ta chansen när vi har den och göra något innan olyckan har skett.
Fru talman! För att undvika alla missförstånd vill jag säga att jag inte gjort gällande att Apoteksbolaget säger att detta apotek inte är lönsamt. Där tror jag att vi är ense — det går säkerligen ihop, och det är naturligtvis bra. Det är mycket bra med varje verksamhet i detta land som går ihop. Det är också bra om vi ser till att inte allt fler verksamheter inte går ihop. Det kan möjligen vara ett skäl för Apoteksbolaget att byta lokaler. Sedan måste jag nog återigen försöka förklara för Wiggo Komstedt att om jag lägger migi Apoteksbolagets handhavande av ett enskilt ärende och säger att ni får inte göra så här i Brösarp, då får jag anmärkningar från ett annat håll än Wiggo Komstedts, vilka är allvarligare. De anmärkningarna kommer i så fall från konstitutionsutskottet.
Fru talman! Vi har här detta monopolföretag med ett avtal som jag känner alltför väl till — försök inte förklara detta för mig, för jag har redan förstått det. Jag är emellertid så envis att jag vill försöka få till stånd en rättelse. Jag har då hävdat att det är statsrådets skyldighet att försöka få till stånd en ändring av det avtalet. Det är det jag frågat om. Det är inte bra med verksamheter som inte går ihop, säger fru statsrådet till sist. Nej, det är heller inte bra med politiker som inte vågar ha en uppfattning i fråga om statliga monopolföretag.
Fru talman! Får jag göra ett kort sista tillägg: Inte något avtal kan någonsin ändras bara på grund av att den ena parten eventuellt tar upp frågan.
Fru talman! Detta är någonting helt nytt och fantastiskt, fru statsråd. Om man tar upp förhandlingar om att ändra ett avtal, så går det enligt den praxis som gäller.

Fru talman! Karin Nordlander har frågat mig dels om regeringen är beredd att på nytt ta upp frågan om livsmedelssubventioner för att hindra prishöjningar och styra konsumtionen, dels vilka andra åtgärder regeringen avser vidta för att stoppa matprishöjningarna. Karin Nordlander har också frågat mig vilket beräkningsunderlag jag har använt för uppgiften att en svensk familj använder 20 20 av inkomsten till mat och vilka slutsatser jag drar av sifferuppgiften. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Jag vill enrinra om att jag så pass nyligen som den 27 oktober 1981 besvarade en interpellation av Karin Nordlander om livsmedelspriserna med ungefär samma innehåll som den nu aktuella interpellationen. Jag redovisade därvid regeringens åtgärder för att bl.a. nedbringa matprishöjningarna. Livsmedelssubventionerna uppgår fr.o.m. den 1 januari 1982 till ca 3,3 miljarder kronor per år. I den nyligen framlagda budgetpropositionen för budgetåret 1982/83 redovisas regeringens besparingsprogram. Härav framgår bl.a. att regeringen inte föreslår någon ytterligare minskning av livsmedelssubventionerna. I budgetpropositionen redovisar regeringen även sin syn på den ekonomiska utvecklingen under år 1982. Inflationstakten, som vid utgången av år 1981 minskade till ca 10 26, bör kunna avta ytterligare under år 1982. Enligt konjunkturinstitutets bedömning blir prishöjningarna drygt 8 20 under loppet av år 1982, vilket skulle medföra en tillämpning av den s.k. avtalsklausulen under hösten. Regeringens ekonomiska politik har utformats för att motverka en sådan utveckling. Som jag framhöll i mitt interpellationssvar i höstas får givetvis en sådan dämpning av inflationen även effekter på livsmedelspriserna. När det gäller frågan om hur stor del av sin inkomst en svensk familj använder till mat får man använda sig av de officiella uppgifter som regelbundet tas fram om den totala konsumtionen. År 1970 var livsmedlens andel av den totala privata konsumtionen ca 24 90 och år 1980 ca 20 96. I begreppet livsmedel har då inräknats maltoch läskedrycker. Av dessa uppgifter framgår således att den andel av den totala privata konsumtionen som används till livsmedel har sjunkit.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaren på mina frågor rörande livsmedelspriserna, även om svaren måste betecknas som ytterligt magra. Jordbruksministern hänvisar till ett svar som han gav den 27 oktober förra året, där han — enligt dagens svar — redovisade regeringens åtgärder för att bl.a. nedbringa matprishöjningarna. Dessa regeringens åtgärder måste ha fungerat dåligt, eftersom livsmedelspriserna sedan dess ytterligare har stigit kraftigt. Den höjning som skedde vid årsskiftet innebär för en normalfamilj — som kanske redan före den prishöjningen hade en hårt pressad ekonomi — en ökad utgift på ca 100 kr. i månaden. Det är riktigt att jag dels i budgetpropositionen, dels i pressen kunnat läsa jordbruksministerns uppgifter som finns i svaret på mina frågor. Men vad mina frågor och konsumenternas intresse nu gäller var om jordbruksministern hade några funderingar eller förslag om hur den onda cirkeln med höjda livsmedelspriser skall kunna brytas. Det är prishöjningar som kontinuerligt kommer säkrare än brev på posten. Just priserna på baslivsmedel har en avgörande betydelse för de ekonomiskt svaga grupperna i samhället. Jag har liksom många konsumenter läst jordbruksministerns påstående att kostnaden för mat nu tar en mindre andel av den samlade familjeinkomsten i anspråk och att andelen i dag ligger på 20 96. Jag tror att det blir svårt för jordbruksministern att övertyga konsumenterna om riktigheten i det påståendet, med tanke på de reallöneförsämringar de fått vidkännas under de senaste åren och de kraftiga prishöjningarna på just livsmedel. Då jag inte fått något konkret svar på frågan om vilket beräkningsunderlag jordbruksministern använt sig av, har jag själv försökt ta fram vissa uppgifter. Enligt sparbankernas budgetberäkning för oktober månad förra året — de harinte gjort någon ny efter höjningarna i januari — behövde en normalfamilj bestående av två vuxna, en pojke i tonåren och en flicka på 11 år 2 401 kr. i månaden till mat, och då har jag gjort avdrag för skolmaten enligt sparbankernas kostnadsberäkning. Om man sedan tar en ganska normal familj när det gäller inkomsten — en man med 70 000 kr. i årsinkomst och en deltidsarbetande maka med 36 000 kr. samt barnbidrag på 6 000 kr. — blir den sammanlagda inkomsten 112 000 kr. 20 20 av detta belopp utgör enligt jordbruksministern matkostnad, och det blir 22 400 kr. Men enligt sparbankernas budgetberäkning åtgår för en godtagbar matstandard 28 812 kr. per år. Det är en skillnad på ca 6 400 kr. Enligt mina beräkningar utgör matkostnaden drygt 25 96 av inkomsten — och det är en inkomst innan avdrag för skatten har gjorts. Men för skattepengarna kan inte en vanlig inkomsttagare köpa mat — det kan bara de som nolltaxerar. Om man i stället först drar bort skatten återstår av den sammanlagda månadsinkomsten plus barnbidrag och ett bostadsbidrag på 500 kr. i månaden generöst räknat 7 500 kr. Då räcker inte ens 30 76 om man går efter sparbankernas kostnadsberäkning. Till detta kommer att beräkningen endast håller under förutsättning att samtliga måltider för de vuxna kan intas i hemmet, annars blir kostnaderna ännu högre. Jordbruksministern har i sin kostnadsberäkning i begreppet livsmedel också räknat in maltoch läskedrycker, vilka inte ingår i sparbankernas beräkning. Enligt den blir det vatten till maten för de vuxna och mjölk till barnen. Med två lättöl om dagen för de vuxna stiger kostnaderna med ytterligare en hundralapp i månaden. Självklart kan inte en barnfamilj få använda så stor andel av sin inkomst till inköp av mat. Då tvingas de leva över sina tillgångar. Hushållskassan, som är den del som är kvar sedan alla fasta utgifter har betalats, måste räcka till övriga dagligvaror också. När det gäller de fasta utgifterna gör hyran, precis som jordbruksministern har sagt, ett stort ingrepp i inkomsten. Konsumentverket, som har samma kostnadsberäkning vad gäller matkostnaden för en normalfamilj, medger att ”det går att pressa matkontot, men då får man vara beredd på att lägga ner mycket tid på hushållsarbete och jaga extrapriser”. Hur detta skall gå till i en barnfamilj med två förvärvsarbetande föräldrar har jag inget recept på, men kanske jordbruksministern har någon statistik som passar för det också. För att jordbruksministerns 20 96 i matkostnad skall hålla erfordras en bruttoinkomst på 12 000 kr. i månaden. LO har också gjort en kostnadsberäkning och kommit fram till att en medelinkomsttagare använder 50 20 av sin inkomst efter skatt till mat och hyra. Det är siffror som säkert ligger närmare verkligheten än den statistik som jordbruksministern bygger på. Nu säger jordbruksministern att regeringen i sin nyligen framlagda budgetproposition för budgetåret 1982/83 inte föreslår någon ytterligare minskning av livsmedelssubventionerna. Det skall då noteras som positivt. Men regeringen har ju redan, genom tidigare fattade beslut, medverkat till att livsmedelssubventionerna vid årsskiftet 1982 minskade med ytterligare 500 milj.kr. utöver tidigare minskningar. Han hänvisar vidare till att livsmedelssubventionerna fr.o.m. den 1 januari 1982 uppgår till 3,3 miljarder. Men detta är ju bara ca en tredjedel i återbäring av den skatt som staten tar in på just livsmedel. Vänsterpartiet kommunisterna har vid flerfaldiga tillfällen sagt att det är ett osunt skattesystem att lägga skatt på den mat som vi behöver för att överleva och fungera i samhället. Lägg i stället högre skatt på onödiga och onyttiga varor, som finns också inom livsmedelshandeln, och styr konsumtionen mot en bättre matkultur. Genom subventioner kan konsumtionen styras på ett sätt som gynnar både jordbruket och konsumenterna. I det svar som jordbruksministern hänvisar till, som gavs den 27 oktober förra året, sägs att särskild hänsyn har tagits till barnfamiljerna. Konsumtionsmjölken berörs nämligen inte av minskningen av subventionerna. Men i den höjning som kom vid årsskiftet i år togs inte samma hänsyn. Priset på mjölken, som är en oersättlig vara för barnfamiljerna, har också höjts, liksom priset på osten, som är barnfamiljernas smörgåspålägg. Allvarligt är att priset på mjöl, bröd och gryn, som är viktiga basvaror, har höjts så kraftigt. Som exempel kan jag nämna att priset på barnvälling har höjts med ca 12 9 från den 1 januari. Prishöjningen på basmaten är dubbelt så stor som på hela det övriga livsmedelssortimentet sammantaget. Subventionerade baslivsmedel som man den 31 december 1980 kunde köpa för 100 kr. kostar i dag 130 kr. Det räcker inte att tidningarna nu konkurrerar med matoch bakrecept i syfte att göra hushållet billigare. Jordbruksministern har ju också dragit sitt strå till stacken och rekommenderat kalops som bra och billig mat. Att det är bra mat kan vi vara överens om, men om det är billig mat beror ju på vad man jämför med. Stek eller oxfilé är naturligtvis inte sådant som står på barnfamiljernas matsedel. Men för att få en uppfattning om vad jordbruksministern anser vara billigt, vill jag fråga jordbruksministern om priset på hans kalopskött. Vad är priset i butiken exempelvis på märgpipa eller högrev, som är litet billigare men också kan användas till kalops? 2,6 miljarder kronor uppgick ju den utgiftsnota på livsmedelssidan till som presenterades konsumenterna den 1 januari till följd av jordbruksöverenskommelsen, slopade subventioner, handelsmarginaler och ökad mervärde skatt. Och nu är det snart dags för nya förhandlingar om ett nytt jordbruksavtal med nya ökade livsmedelspriser som följd. Jag vill fråga: Hur länge kan man fortsätta att två gånger om året lägga nya miljardbelopp på konsumenterna för matinköp, innan jordbruksministern reagerar?
Fru talman! Karin Nordlander ifrågasätter de sifferuppgifter som jag har lämnat. Jag vill då bara ännu en gång säga att det är statens jordbruksnämnd som svarar för de officiella beräkningarna av livsmedelskonsumtionen i landet. Resultaten av jordbruksnämndens beräkningar över konsumenternas sammanlagda utgifter för livsmedel m.m. används vid beräkningen av den totala privata konsumtionen i nationalräkenskaperna. Där redovisas utgifterna för livsmedel och alkoholhaltiga drycker. Beräkningarna sammanfaller inte helt, men nationalräkenskaperna ger de uppgifter som behövs för att man skall kunna beräkna konsumtionen. Då får man fram de här siffrorna. Sedan frågar Karin Nordlander hur länge man kan hålla på att två gånger om året höja livsmedelspriserna. Ja, utgifterna blir för konsumenterna naturligtvis inte mindre, om man höjer priserna en gång om året. Jag hoppas att Karin Nordlander och jag är överens om att även jordbrukarna skall ha betalt för det som de producerar och att de skall ha rätt att få leva upp till det jordbruksavtal som riksdagen har godkänt. I det jordbruksavtal som riksdagen antog 1977 har man godtagit de här beräkningsmetoderna, liksom också att avtalet skall falla ut två gånger om året. Summan av de utfallen blir naturligtvis mindre ju lyckosammare ekonomisk politik regeringen lyckas föra. Jag har redovisat att inflationstakten nedbringades under fjolåret. Därmed blir effekterna av regelutlösningarna också mindre. Jag vill hävda att med denna ekonomiska politik minskar konsumenternas utgifter för livsmedel. De blir inte lika höga som de skulle ha blivit vid en högre inflation exempelvis.
Fru talman! Jag vill fråga om jordbruksministern anser att de siffror som jag redovisade beträffande löner och matkostnader är oriktiga. Sedan tycker jag självfallet att jordbrukarna skall ha betalt för sina produkter, som är nödvändiga för svenska folket. Det borde då ligga i en jordbruksministers intresse att lyssna på jordbrukarnas krav som producenter, som i dag i stort sett sammanfaller med de konsumentkrav som ställs och de krav som också vänsterpartiet kommunisterna har fört fram. I stället har prisökningen för de jordbruksprodukter som hittills subventionerats stigit med sammanlagt 10 Z6 på en enda gång, vilket i merutgifter för en tvåbarnsfamilj betyder ca 100 kr. Livsmedelssubventionerna är ett viktigt styrinstrument i livsmedelspolitiken. Därför är det viktigt att behålla och öka subventionerna och låta näringssynpunkter vara vägledande vid fördelningen. Billig och näringsriktig mat skulle vara det bästa stödet till barnfamiljer, pensionärer och övriga med små inkomster. Varför går inte regeringen en sådan väg, när den säger sig vilja stödja de ekonomiskt svaga i samhället? Förutom att det här kravet sammanfaller med vad jordbrukarnas organisationer säger anför LRF:s ordförande att en stärkning av livsmedelssubventionerna skulle betyda ökad sysselsättning inom livsmedelsindustrin och branscher som svarar för jordbrukets förnödenheter. Det är också en riktig slutsats. Vi kan i dag exempelvis konstatera att Scan, på styckningssidan, har beslutat om korttidsvecka, och arbetslösheten ökar också inom detta verksamhetsområde.
Fru talman! Jag har i och för sig ingen anledning att ifrågasätta de siffror som Karin Nordlander redovisar, men jag föredrar att hålla mig till den officiella statistiken, och det är de siffrorna jag har redovisat. Karin Nordlander säger att jag såsom jordbruksminister borde lyssna på jordbrukarna. Det försöker jag göra. Jag har aldrig stuckit under stol med att jag tycker att det är bra att vi har livsmedelssubventioner. Jag har hela tiden tyckt att det har varit besvärligt att vi har varit tvungna att göra nedprutningar. Men man skall inte glömma bort att regeringen 1980 höjde livsmedelssubventionerna med nära 800 milj.kr. och att det i princip är de höjningarna vi nu har tagit bort. Vi gjorde de höjningarna under den besvärliga avtalsrörelsen och sade redan när höjningarna skedde att de skulle tas bort inom ungefär ett år. Och det är vad som har skett. Karin Nordlander borde värdesätta att vi har ett effektivt familjelantbruk i det här landet, som är anpassat till vårt marknadsekonomiska system. Vi ser alltför väl hur illa det kan gå i planekonomier med jättelika statsjordbruk. Karin Nordlander borde vara glad över att inte befinna sig i samma situation som den man kan befinna sig i i länder med planekonomier, där bekymren kanske inte bara är livsmedelspriserna utan över huvud taget bristen på livsmedel.
Fru talman! Det här sista får jordbruksministern behålla för sig själv. Det ingår inte i den diskussion som vi nu för. Det är riktigt att vi inte kommer överens när det gäller statistiken, och jag har också anfört i min fråga att man naturligtvis kan bevisa det mesta med statistik. Men det måste vara helt oriktigt att utgå från hela summan av de sammanlagda inköpen. Vi vet ju att det också i dag finns stora skillnader inom svenska folket när det gäller inkomsterna. Jag vill bara citera en liten bit ur tidningen Vår Näring, där Erik Jonsson, som man där kallar bondehövding, har uttalat sig. Han säger: ”Vi hade också länge ungefärlig balans mellan moms och subventioner. Nu växer gapet och efter årsskiftet är momsen ett par miljarder högre. Observera att varje prishöjning i något av livsmedelskedjans olika led beskattas.” Han säger vidare: ”Ett faktum är ju att köpkraften fortfarande är högst ojämnt fördelad. Jag förstår att de stigande matpriserna slår hårt mot de köpsvaga grupperna. Att i 3 Riksdagens protokoll 1981/82:61-67 dag svara för hushållskassan i en flerbarnsfamilj med bara en inkomsttagare kan inte vara roligt. Och jag tror inte att det är den kategorin som bidrar till att videomarknaden i Sverige 1981 beräknas omsätta ungefär 1 miljard.

Försvarskommittén har föreslagit att en rad förband skall läggas ner, däribland A 6 i Jönköping. Avsikten har varit att föreslå en omorganisation av försvaret, som så effektivt som möjligt skulle utnyttja tillgängliga resurser. Kommittén har emellertid i sitt arbete inte haft möjlighet att överblicka den totala samhälleliga effekten av de planerade besparingarna för resp. orter. Regeringen bör dock ha större möjligheter att innan propositionen läggs göra sådana beräkningar. I fallet A 6 torde en jämförelse med effekterna av en eventuell nedläggning av A 1 i Linköping vara relevant. Är försvarsministern beredd att innan en proposition om nedläggning av vissa försvarsförband läggs låta undersöka vilka de totala samhällsekonomiska effekterna kan tänkas bli av en eventuell nedläggning av A 6 i Jönköping resp. A 1i Linköping?
Herr talman! Linnea Hörlén har frågat om jag är beredd att innan en proposition om nedläggning av vissa försvarsförband läggs fram låta undersöka vilka de totala samhällsekonomiska effekterna kan tänkas bli av en eventuell nedläggning av A 6 i Jönköping resp. A 1:i Linköping. 1978 års försvarskommittés arbetsutskott för fredsorganisationsfrågor lämnade i november 1981 sina förslag till hur fredsorganisationen bör utformas. I sitt slutbetänkande anslöt sig försvarskommittén i princip till dessa förslag. I arbetsutskottets och kommitténs arbete med dessa frågor har ingått att bl.a. överväga de regionala och sysselsättningsmässiga konsekvenserna av förbandsnedläggningar. Kommuner, länsstyrelser och andra intressenter har under kommittéarbetet beretts tillfälle att redovisa sin syn på konsekvenserna av olika förändringar i fredsorganisationen. Deras synpunkter har granskats av kommitténs arbetsutskott och legat till grund för dess ställningstagande. Effekterna av att dra in olika förband har således värderats. Jag vill vidare hänvisa till att försvarskommittén och dess arbetsutskott, som ett resultat av dessa överväganden, av bl.a. regionala skäl förordat fredsorganisatoriska lösningar som i vissa fall avviker från överbefälhavarens förslag. Kommittén har enligt min uppfattning tagit hänsyn till de effekter som Linnea Hörlén pekar på. Regeringen avser att i den kommande totalförsvarspropositionen föreslå riksdagen hur fredsorganisationen bör utformas. Förslaget grundas givetvis på en samlad värdering av alla de faktorer som måste beaktas vid förändringar i den militära organisationen. Härvid är de samhällsekonomiska och regionalpolitiska faktorerna en del av bedömningsunderlaget.

Herr talman! Det är i och för sig naturligt att en försvarskommitté i första hand har att beakta säkerhetspolitiska och försvarspolitiska intressen och nedläggning av frågor. Det som har föranlett att förslag över huvud taget har lagts fram om vissa militärförnedläggning av förband är det förhållandet att det visar sig att de medel som hand anslås inom försvarsramen inte räcker till för att säkra den materielanskaffning som vi också måste ha. En anledning är alltså ekonomisk; en annan är att vi har en något överdimensionerad utbildningsorganisation. Man måste, när man betraktar dessa frågor, så att säga ha detta i botten. Det är klart att det övergripande när det gäller allt vad vi företar oss, i regeringen och här i riksdagen, är den totala samhällsekonomin. Det är emellertid så att de olika sektorerna ofta var för sig måste vidta åtgärder för att se till att just deras verksamhet utformas på bästa sätt. Så är det naturligtvis också för försvarets del. När jag säger att vi skall bedöma totaleffekten, menar jag därmed att allt det underlag som har presenterats i departementet kommer att sammanvägas i det förslag som vi skall presentera riksdagen, förhoppningsvis den 10 mars.

Herr talman! Jag förstår i och för sig att detta är en angelägen fråga för Linnea Hörlén. Men jag tror att det skulle vara fel av mig att lämna några direkta besked beträffande det propositionsarbete som nu pågår.

Herr talman! Jan Bergqvist har frågat mig varför regeringen ännu inte definitivt bestämt sig för att under våren lämna en proposition om bättre kontroll av de utländska uppköpen av svenska företag. Frågan om särskilda regler för multinationella företag i vårt land är, som Jan Bergqvist väl känner till, både känslig och tekniskt komplicerad. Inte minst i dagens ekonomiska läge, när det är viktigt att på olika sätt främja investeringar i vårt näringsliv, krävs det särskilda överväganden vid utformningen av en ny lagstiftning. Som jag emellertid tidigare sagt här i riksdagen är målsättningen för det arbete som nu görs inom regeringskansliet att en proposition skall läggas fram under våren.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Men när man får ett sådant svar, så undrar man hur det är möjligt för en justitieminister att — som han gjorde den 20 november förra året här i riksdagen — säga: ”Sedan jagisomras tog över arbetet har vi ägnat oss intensivt åt frågan. Vi är nu långt framme, och jag kan ge —-—--— det lugnande beskedet att det kommer en proposition till våren.” Men när man sedan läser propositionsförteckningen, ser man att det bara är ”eventuellt” som det blir någonting av. Hur kan justitieministern förklara att det i hans egen bilaga till budgetpropositionen klart och entydigt står följande: ”Jag vill ——— slutligen nämna att riksdagen under våren kommer att föreläggas ett förslag som gäller utländska företags verksamhet i Sverige. Förslaget avser framför allt villkoren för förvärv av aktier i svenska bolag och av mark här i landet.” Där finns inga reservationer. När jag ber riksdagens upplysningstjänst kolla om detta förslag skall prövas av lagrådet så svarar ansvariga tjänstemän i departementet att man ännu inte vet om det över huvud taget kommer en proposition under våren. Då undrar jag: Hur får det gå till i en regering? Det är ju rena cirkusen. En regering skall väl kunna ge besked som det går att lita på. Den proposition som vi nu diskuterar borde egentligen ha kommit till riksdagen för fem år sedan, men på grund av borgerlig oenighet, ovilja och oförmåga har frågan på ett skandalöst sätt förhalats. Jag hoppas att justitieministern ändå skäms, för här har vi det allra värsta exemplet på Nr 64 ”långbänkeri” under hela den borgerliga regeringstiden. Och det vill inte säga litet. När justitieministern nu skall kommentera detta, så säger han att det är en känslig fråga, en tekniskt komplicerad fråga. Men utredningens förslag har ju Om utländska avlämnats för många år sedan. Man har haft tid att jobba med frågan. Här har både justitieministern och industriministern i många omgångar dyrt och heligt försäkrat att det skall komma en proposition. Av dessa försäkringar återstår nu bara en vag målsättning. Av bitter erfarenhet vet vi att statsråds målsättningar — om 400 000 jobb eller någonting annat —inte är mycket att lita på.
Herr talman! Jan Bergqvist gör det konstigare än vad det är. Jag säger som det är, att vi arbetar vidare på att få fram en proposition. Men det är ett väldigt komplicerat arbete. Det är bara det jag vill understryka.
Herr talman! Det är patetiskt när justitieministern på detta sätt säger att man arbetar vidare. Normalt skall det ta ungefär ett halvår för en regering att få fram en proposition från det att man fått ett utredningsförslag remissbehandlat. Här har det gått flera år efter det att utredningen lämnat sitt förslag och efter det att förslaget har remissbehandlats. Gång på gång har vi i riksdagen efterlyst en proposition och sagt att vi måste få ett ordentligt förslag i denna fråga. Det har getts lugnande besked om att förslaget kommer och att man jobbar på det. Men fortfarande har vi samma läge i riksdagen, nämligen att regeringen säger att det här är svårt och att man jobbar på det. Ingenting händer; vi får inga klara och hållbara besked. Justitieministern sade ändå den 20 november att det kommer en proposition. Det är oroande att han nu gått ifrån detta entydiga besked och säger att detta bara är en målsättning, att man jobbar med frågan och att den är svår och känslig. 1975 motionerade en nuvarande statsrådskollega till justitieministern, nämligen Olof Johansson, och sade att det är oerhört bråttom. Vi kan inte vänta på att Eckerbergsutredningen blir klar. Vi kan inte ens vänta på att en departementspromemoria remissbehandlas. Vi måste redan under innevarande år som ett provisorium för två år lagstifta för att skydda oss mot detta. Så bråttom var det den gången. Sedan har åren fått gå medan vi har haft borgerliga regeringar, utan att det hänt någonting. Man skall inte använda starka ord i onödan, men detta är ynkligt.

Herr talman! Gunilla André har frågat mig om jag anser det motiverat med ytterligare åtgärder för att samordna insatserna mot narkotikamissbruket. Narkotika är ett svårt medicinskt och socialt problem. Dess skadeverkningar är allvarliga. Tillgången på narkotika i samhället är stor. Narkotikamissbruket är inte längre enbart ett storstadsproblem utan förekommer i hela landet. Kampen mot narkotikamissbruket måste spänna över alla delar av samhällslivet. Det krävs åtgärder som stoppar såväl tillgången som efterfrågan på narkotika. För att stoppa tillgången krävs insatser från polisen, tullen och åklagarna. För att påverka ungdomars inställning till och användning av narkotika genomförs informationsoch attitydpåverkande insatser. Åtgärder inom arbetsmarknads-, bostads-, fritidsoch kulturpolitiken är av stor betydelse i det allmänt förebyggande arbetet. Information och forskning om droger och missbruk måste vidare ha en framträdande plats, liksom vård och behandling för dem som redan dragits in i missbruket. För att kampen mot narkotikamissbruket skall bli effektiv är det nödvändigt att alla insatser samordnas. Även om samordningen har förbättrats avsevärt under senare år, återstår ännu mycket att göra inom detta område. På central nivå har brottsförebyggande rådets narkotikagrupp ett ansvar för samordning. Det viktigaste samordningsarbetet sker dock inte där. Det sker på fältet, mellan polisen och tullen liksom mellan polisen och de sociala myndigheterna. Ett särskilt utvecklingsarbete för en förbättrad samverkan inom missbrukarvården genomförs f. n. under socialdepartementets ledning. Även det internationella narkotikasamarbetet har intensifierats under senare år. Jag vill här nämna att brottsförebyggande rådets narkotikagrupp under februari månad i en rapport kommer att redovisa berörda myndigheters åtgärder inom narkotikaområdet. Syftet är att myndigheter, organisationer och berörda personalgrupper skall få en bred information om läget inom narkotikaområdet och om myndigheternas samlade arbete för att bekämpa missbruket. Som jag meddelat i årets budgetproposition har regeringen för avsikt att senare under våren förelägga riksdagen en proposition med förslag till åtgärder mot alkoholoch narkotikamissbruket. Propositionen kommer att omfatta insatser inom socialdepartementets ansvarsområde samt inom polisens, tullens, kriminalvårdens och skolans områden. De åtgärder som föreslås i budgetpropositionen och de som kommer att föreslås i den särskilda propositionen bör medverka till en effektivare samordning av insatserna mot narkotikamissbruket.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Narkotikamissbruket är ett samhällsgissel som tycks ha fått spridning över hela landet. I mitt hemlän, Skaraborgs län, visar en hopsummering för 1981 en markant ökning av antalet hörda, anhållna och lagförda. För att vara i landsorten får länet anses vara relativt belastat vad avser narkotika, och då främst cannabispreparat. Inköpen görs oftast i Köpenhamn och Christiania. Ökningen av antalet lagförda missbrukare är självfallet oroväckande, även om den kan vara ett bevis på att narkotikaspaningen nu effektiviserats. Som också framgår av frågesvaret krävs det insatser på många områden för att motverka och bekämpa narkotikamissbruket. Det behövs både förebyggande medel och vård, och arbetet måste bedrivas av olika organ inom samhällssektorn. Ett näraliggande exempel på detta är att narkotikafrågorna här i riksdagen handläggs av både socialoch justitieutskotten. Narkotikamissbruket är också en angelägenhet för skilda nivåer alltifrån kommunala organ till globala sammanslutningar. Därför är samordning och samverkan av största betydelse, även om vi inte skall ha någon övertro på en statisk samordningsmodell. Ytterst är det här, som i alla andra sammanhang, de enskilda befattningshavarnas engagemang och samverkansförmåga som avgör hur resultatet blir. Det är en värdefull, klargörande redogörelse som socialministern har lämnat. Inte minst därför att det tycks råda viss osäkerhet om samverkansformerna är det bra att svaret var så utförligt. Jag har särskilt noterat det som står i svaret om samverkan ute på fältet mellan polisen och tullen liksom mellan polisen och de sociala myndigheterna och att ett särskilt utvecklingsarbete för att förbättra samverkan inom missbrukarvården f. n. genomförs under socialdepartementets ledning. Jag tror att det är värdefullt att det utvecklingsarbetet bedrivs, eftersom man i vissa sammanhang har hört att det kan vara svårigheter med samarbetet ute på det lokala fältet. Jag vill än en gång tacka för svaret.
Herr talman! Jag vill bara göra ett kort tillägg med anledning av Gunilla Andrés inlägg. Det arbete som sker på fältet, som ett utflöde av de beslut som vi fattar centralt, är det avgörande för framgången — jag delar helt och hållet den uppfattningen. Även om Gunilla André kan konstatera ökade beslag och se att det dess värre är ett ökande problem med narkotikan i hennes hemlän vet jag att man där har gjort stora insatser i förebyggande syfte som varit framgångsrika. Vid mitt besök i Skövde för ett år sedan framgick t.ex. att man hade ordnat drogfria ungdomstillställningar, och det visar på möjligheterna till en positiv tillvaro utan droger. Detta är mycket viktigt, och det är också viktigt — när problem för både ungdomar och äldre sedan uppkommer — att tull och polis och i det här fallet också socialvården verkligen tar tag i problemen. Det är nämligen — och det var dit jag ville komma med det här inlägget — oerhört starka krafter som styr detta område. Det är starka ekonomiska krafter som är fullständigt hänsynslösa och som också lägger upp sin strategi på ett mycket förslaget sätt. Vi som tillsammans skall kämpa emot narkotikamissbruket måste också ha strategier som från tid till annan kanske behöver ändras. Vi måste ständigt vara medvetna om att det är en svår fiende som vi har att bekämpa. Den gemensamma strävan till samordning som finns på alla nivåer i vårt samhälle måste vara det som till sist ger utslaget. Det är viktigt att vi drar åt samma håll. Vi tar var för sig vårt ansvar, men vi måste också tillsammans försöka att finna vägar att vara så effektiva som möjligt. Detta är utgångspunkten för vårt arbete. Jag uppfattar också att arbetet ute i landet utgår från samma premisser, dvs. att vi ständigt måste utveckla samarbetsformerna.
Herr talman! Jag är självfallet medveten om att poliserna inom narkotikaroteln och övriga poliser inom Skaraborgs län som arbetar med de här frågorna utför ett mycket förtjänstfullt arbete. Jag är tacksam för socialministerns kompletterande svar. Det tyder ju på att man har ett starkt stöd från central nivå i detta arbete.

Fru talman! John Andersson har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder mot bakgrund av att Norrlands Skogsägares Cellulosa AB , enligt frågeställaren, håller på att avveckla sina Hörneforsfabriker trots att centrala MBL-förhandlingar inte påbörjats. Det ankommer på NCB:s företagsledning att fatta beslut om bolagets fabriker i Hörnefors. Några åtgärder från min sida med anledning av vad frågeställaren nämnt är inte aktuella.
NCB håller nu på att avveckla fabriken i Hörnefors i Västerbotten. Man säljer ut flisen, och tydligen skall även lagret av olja avyttras. Detta sker trots att centrala MBL-förhandlingar inte påbörjats. Avser industriministern att mot bakgrund av det anförda vidta några åtgärder?

Fru talman! Jag får tacka industriministern för svaret. Det är ett klart besked från industriministerns sida — några åtgärder är inte aktuella i det här fallet. När industriministern lämnar beskedet att det ankommer på NCB:s företagsledning att fatta besluten, tycker jag att han går runt den centrala frågan i detta sammanhang. Industriministern har ett flertal gånger då företagsnedläggelser har varit aktuella sagt att avvecklingen måste ske på socialt acceptabla villkor. Jag måste fråga industriministern om detta är fallet vad gäller Hörnefors. NCB börjar sälja ut flis och olja redan innan centrala MBL-förhandlingar har inletts. Jag måste ställa frågan: Kan detta vara önskvärt när det gäller ett statligt ägaransvar? För min del tycker jag inte att det är det. Frågor som rör avgångsvederlag, förtidspensionering osv., vilka dyker upp i sådana här sammanhang, är också odiskuterade. Jag brukar inte vara den förste att använda ordet skandal, men händelseutvecklingen när det gäller Hörnefors börjar göra skäl för den benämningen.
Fru talman! Jag vill erinra John Andersson om att vad som händer i Hörnefors går tillbaka på det beslut som riksdagen har fattat beträffande NCB. Jag har ingen anledning att tro annat än att NCB-ledningen följer de direktiv som riksdagen har gett med sitt ställningstagande till propositionen om NCB. Jag har heller ingen anledning att tro att NCB-ledningen vidtar åtgärder som strider mot andra bestämmelser eller lagar och förordningar. Jag har med oro iakttagit vad som händer i Hörnefors. Det är naturligtvis en sorglig utveckling att man nödgas lägga ned en industri. Men om man skall lösa människornas problem, måste alla samverka för att lösa dem på ett konstruktivt sätt. Det är min varma förhoppning att så nu skall ske, trots allt. De regionala myndigheterna har i sin instrumentarsenal de redskap som gör det möjligt att mildra verkningarna av en företagsnedläggning. Och jag har tidigare här i kammaren vitsordat att regeringen är beredd att inom ramen för de regionalpolitiska stödformerna på allt sätt medverka vid tillkomsten av nya arbetstillfällen. Om man koncentrerar sig på de strider som tillhör det förgångna, är ju risken tyvärr att insatserna för att skapa nya sysselsättningstillfällen kommer först i andra hand i stället för — som det borde vara — tvärtom.
Fru talman! Först vill jag säga att industriministern och jag inte är riktigt överens om att den här nedläggningen sker i de former som föreskrivs i olika lagar. Det är ju på det sättet att de fackliga organisationerna vid NCB i Hörnefors har begärt skadestånd i flera fall på grund av att man — med fog, tycker jag — anser att man brutit mot lagarna. Det har de ju gjort redan tidigare. Det kan nämnas att NCB vid två tillfällen har blivit ådömt att betala skadestånd för att man brutit mot lagarna. På den punkten är vi alltså inte överens.

Det senare tycker jag är positivt. Men i den första frågan är vi nog fortfarande inte överens.

Fru talman! Gunnar Olsson har frågat mig vad jag kan göra för att den skogsråvara som avverkas i Värmland kommer länets industrier till godo och inte hamnar i händerna på spekulativa uppköpare. Frågan är föranledd av uppgifter om att många virkesuppköpare efter Vänerskogs konkurs spekulerar i den uppkomna krisen och köper upp virke, vilket kan få allvarliga effekter för sysselsättningen i den berörda skogsindustrin. Jag delar Gunnar Olssons oro för de effekter som kan uppkomma om inte förhållandena snabbt normaliseras på den värmländska virkesmarknaden. Det är bl.a. mot denna bakgrund som mitt initiativ till den s.k. strukturgruppen, med generaldirektör Lennart Schotte som ordförande, skall ses. I arbetet på att söka lösningar där Vänerskogs industrianläggningar varaktigt kan fortsätta sin verksamhet har gruppen bl.a. att särskilt följa virkesmarknadens allmänna utveckling i berörda områden. Som strukturgruppen vid sitt besök i Karlstad nyligen framhållit är det viktigt att skogsägarföreningar snabbt bildas för att virkesmarknaden skall kunna fungera effektivt. Det ankommer emellertid på berörda skogsägare att avgöra hur denna fråga lämpligen bör lösas. Det görs nu ansträngningar av på olika sätt inblandade parter — och jag tänker då bl.a. på konkursförvaltarna och andra företrädare för den virkesköpande industrin, virkesleverantörer, fackliga organisationer och olika offentliga organ — för att skapa en lugn virkesmarknad.

Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret. Det ger klart uttryck för att industriministern och jag hyser samma oro för den utveckling vi nu upplever i Värmland. Den huggsexa om virke, som jag tog upp i min fråga, har ingalunda avtagit under de två veckor som har gått sedan jag väckte denna fråga. Snarare är det väl så att fräckheten tilltagit hos de privata virkesuppköpare som utnyttjar den svåra kris som har drabbat det värmländska skogsbruket. Dessa lycksökare spekulerar nu fritt med virkeshandel och bidrar kortsiktigt till en kraftig ökning av virkespriset samt till att virkesströmmen styrs ut ur berörda län. I denna fråga är arbetsgivare och arbetstagare överens om att det är en icke seriös handel som nu pågår. I tisdags sammanträdde styrelsen för Värmlands-Dals distrikt av Svenska pappersindustriarbetareförbundet i Säffle. Denna styrelse, vilken företräder 7000 anställda på 14 massaoch pappersindustrier, vittnade om den utomordentligt prekära virkessituationen inom länets skogsindustrier. Samma dag var representanter för den privata skogsindustrin samlade i Karlstad. Det blev stora rubriker om att gulaschbaronerna nu måste stoppas och en vädjan till skogsägarna att leverera virke till normala priser. Jag skall bara kort exemplifiera från ett av de värmländska bruken, nämligen Rottneros. Normalt köper man råvara för 170 kr. per kubikmeter fritt skogsbilväg. Det uppges nu att redan de första dagarna efter Vänerskogskonkursen besöktes fabriken av virkesuppköpare som ville sälja för 250 kr. fritt fabrik. En dag den här veckan ringde en enskild uppköpare och uppgav att han hade en större kvantitet av importerad tyskved. Han begärde 300 kr. per kubikmeter. Det ringer enskilda personer till både sågverk och massafabriker i Värmland och frågar vad bruket eller sågverket i fråga kan betala för råvaran. När de blir upplysta om vad sågverken och massafabrikerna anser sig kunna betala för virket lägger vederbörande på luren. Jag skall ställa en följdfråga. Industriministern åberopar strukturgruppen som är tillsatt, och vi ser med tillfredsställelse att den arbetar under Lennart Schottes ledning. Jag vill fråga om det inte hade varit möjligt att ge denna strukturgrupp mer bärande direktiv om hur en sådan här onaturlig del av virkesmarknaden skall bemästras när den uppstår i ett län som Värmland.
Fru talman! Jag konstaterar att Gunnar Olsson och jag är överens om vad som dess värre följer i Vänerskogskonkursens spår, dvs. höjda virkespriser, desorganiserad virkesmarknad och risk för att befintlig industri skall förlora råvara. Detta förhållande kan på sitt sätt också vitsorda vad Gunnar Olsson har skrivit i Värmlands Folkblad om nödvändigheten av att ha en väl fungerande skogsägarrörelse för att också kunna ha en väl fungerande virkesmarknad. Jag vill också instämma i de bedömningarna. Det är angeläget att skogsägarna känner sitt ansvar och ansluter sig till det arbete som pågår i syfte att på nytt få till stånd en organiserad virkesmarknad. Jag konstaterar att Sävab, det bolag inom Sveriges skogsägareföreningars riksförbund som nu arbetar med att köpa upp virke från skogsägarna inom Vänerskogs område, också på sitt sätt försöker garantera virkesförsörjningen. Bolaget verkar f. n. med hjälp av resurser som lånats från Vänerskog ekonomisk förening i konkurs. Jag noterar också att Billerud enligt uppgift lovat medverka till att Vänerskogs massaindustrier får det virke som behövs under de närmaste månaderna. Det är alltså en betydande aktivitet i gång också för att bemästra effekterna av den virkesspekulation som har följt i konkursens spår. Jag förmodar att Gunnar Olsson och jag är överens om att konkursen som rekonstruktionsinstrument för nödlidande skogsindustrier inte kan accepteras annat än när ingen annan utväg finns.

Fru talman! Som jag sade tidigare råder det inga delade meningar mellan oss. Men det gäller att så snart som möjligt finna former för att stävja det som pågår. Det förekommer nu aktiviteter, och det kan det göra så länge lönegarantin gäller — då finns det pengar att köpa råvara för. Men hur kommer situationen att se ut när lönegarantin upphör? Jag hoppas verkligen Nr 65 att den här lönegarantin kommer att gälla samtliga anställda under en tid av sex månader. Jag anser att det på sikt står helt klart att samhället måste få vissa befogenheter att gå in och styra råvaran dit där den bäst behövs. Men när det gäller den akuta situation som nu har uppstått vill jag fråga: Finns det inga ningen till skogssom helst möjligheter att på någon väg få fram en etableringskontroll för de industrin i Värmpersoner som bevisligen äventyrar virkestillförseln till industrierna och — Jands län dessutom bjuder ut spekulationsved till priser som ligger kraftigt över snittpriset? Finns det ingen möjlighet att komma åt de personer som i dag utnyttjar den krissituation som vi alla upplever som så beklaglig?
Fru talman! Jag tror inte att man med tvångsinstrument — med något slags lokal planhushållning — kan styra virkesförsörjningen. Jag tror att Gunnar Olsson vid närmare eftertanke kan ge mig rätt i att detta bara inte är möjligt. Det är inte heller möjligt, tror jag, att införa något slags etableringskontroll för virkeshandeln. Det enda botemedlet tror jag är att skogsägarna — virkesleverantörerna — inser att både industrin och ansvarsmedvetna skogsägare på lång sikt förlorar på en desorganiserad virkeshandel. Därför bör man så snart som möjligt på nytt organisera sig i skogsägarföreningar i någon form för att på den vägen få grepp om och stabilitet i virkesmarknaden. När Vänerskog fungerade som bäst och hade en årsfångst på 2,5 å 2,8 miljoner skogskubikmeter, hade man ett totalt grepp över marknaden, och då var det stabila förhållanden i Värmland. Det är ju ingenting som säger att den situationen inte kan uppstå på nytt.
Fru talman! Inte heller jag vill begagna det här tillfället att sparka på skogägarrörelsen när den, som industriministern här säger, fungerar som bäst. Jag vill i stället ta tillfället i akt att instämma i vad generaldirektör Lennart Schotte, som är ordförande i den här krisgruppen, har sagt, nämligen att det är oerhört viktigt att det nu snart bildas en ny skogsägarorganisation och att olika industrienheter får nya ägare. Härigenom skulle man förhoppningsvis kunna hejda den spekulation på virkesmarknaden som startade i samband med denna konkurs. Jag vill samtidigt stryka under att det är viktigt att arbetsgruppen bedriver sitt arbete med kraft och skyndsamhet, så att de skadeverkningar som Vänerskogskraschen medförde kan elimineras eller åtminstone mildras. Såsom tidningen SIA skriver i det nummer som kommit ut i dag är Lennart Schotte värmlänningi sitt hjärta och borde följaktligen ha goda utsikter att nå resultat. När bedömer industriministern att den här gruppen kan lägga fram konkreta förslag?
Fru talman! Får jag till sist säga att min prognos är att strukturgruppen fortlöpande kommer att låta höra av sig. Det är klart att den tillsammans med konkursförvaltarna behöver en viss tid för att hitta nya huvudmän, nya | ägarkonstellationer för de berörda industrierna. Men jag föreställer mig att mönstret kommer att utbildas relativt snart under våren. I några fall kommer man att behöva de sex månaderna.

Fru talman! Jag tackar för dessa försäkringar. Men om det skulle vara så att den bortre horisonten ligger mer än ett halvår framåt i tiden kan dessa virkesspekulationer komma att fortsätta lika länge, och det gör mig bekymrad. Då är jag rädd för att virkesförsörjningen till både sågverk och massafabriker allvarligt kan äventyras. Finns det ingen möjlighet att råda bot på detta, om det olyckligtvis skulle vara så att gruppen behöver ett helt halvår på sig? Jag hoppas att det går snabbare, för får detta fortsätta ett halvår till, är jag mycket bekymrad för virkestillförseln.

Fru talman! Blenda Littmarck har frågat mig om jag har för avsikt att sända socialstyrelsens förslag om metadonbehandling på remiss och i så fall till vilka. Metadon är ett godkänt läkemedel som är klassat som narkotiskt medel. Enligt 6§ 2 mom. narkotikaförordningen får ett narkotiskt läkemedel förordnas av bl.a. läkare. I 3 § allmänna läkarinstruktionen stadgas bl.a. att det åligger läkare att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet meddela patienten den behandling som patientens tillstånd fordrar och vid förordnande av läkemedel iaktta vad socialstyrelsen föreskrivit härom. Socialstyrelsen har i receptkungörelsen föreskrivit bl.a. att narkotiska läkemedel skall förordnas med största försiktighet. Till ytterligare ledning för de läkare som behandlar opiatmissbrukare med metadon har socialstyrelsen meddelat särskilda föreskrifter om metadonbehandling . En försöksverksamhet med metadonbehandling pågår sedan 1967 vid Ulleråkers sjukhus. Socialstyrelsen har med skrivelse den 22 juli 1981 till regeringen överlämnat rapporten Underhållsbehandling med metadon — svenska erfarenheter i nordisk och internationell jämförelse. I rapporten föreslås att metadonbehandling skall drivas som en reguljär regionsjukvårdsverksamhet centraliserad till en plats i landet. Behandlingen skall inledas vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala och inte omfatta fler än 150-200 klienter. Nytt ställningstagande till metadonprogrammets fortsättning skall enligt rapporten ske efter en femårsperiod. I rapporten föreslås att socialstyrelsens 105 Regeringen beslöt den 10 december 1981 att överlämna rapporten till socialdepartementets sjukvårdsdelegation. I sjukvårdsdelegationen ingår företrädare för berörda departement, socialstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, universitetsoch högskoleämbetet, Landstingsförbundet, sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut samt de fackliga organisationerna. Sjukvårdsdelegationen har övertagit de uppgifter som tidigare låg på centrala regionsjukvårdsnämnden. I rapporten lämnas förslag att metadonbehandling skall bli en reguljär regionsjukvårdsverksamhet. Det ankommer på sjukvårdsdelegationen att yttra sig om detta. Rapporten och dess förslag anmäldes vid sjukvårdsdelegationens sammanträde den 18 november 1981. Inom delegationen uttrycktes stöd för att verksamheten med metadonbehandling vid Ulleråkers sjukhus bör fortsätta under i första hand tre år enligt den principiella inriktning som föreslås i rapporten. Därvid bör omfattningen av verksamheten begränsas till högst 150 patienter. Upptagningsområdet bör vara hela landet. Socialstyrelsen bör följa verksamheten och utvärdera denna i slutet av treårsperioden. Rikspolischefen har vid överläggningar i socialdepartementet förklarat att han delar de synpunkter som redovisats från sjukvårdsdelegationen. I årets budgetproposition har jag anmält att jag delar uppfattningen att verksamheten med metadonbehandling bör fortsätta vid Ulleråkers sjukhus under i första hand tre år. Omfattningen av verksamheten bör begränsas till 150 patienter. Upptagningsområdet bör vara hela landet. Verksamheten bör utvärderas och resultat föreligga i slutet av treårsperioden. Mot bakgrund av de erfarenheter som då framkommit bör en ny prövning ske av verksamheten. Sjukvårdsdelegationen skall vid sitt sammanträde i februari i år åter behandla metadonfrågan. Sedan socialstyrelsen överlämnade sin rapport har debatten om metadon varit intensiv. Till socialdepartementet har inkommit flera skrivelser om metadon som uttrycker såväl positiv som negativ inställning till metadon. Bakom dessa skrivelser står olika organisationer, behandlare, missbrukare och anhöriga till missbrukare. I november månad hade jag också besök av ett tjugotal behandlare som representerade olika typer av drogfria behandlingsenheter i hela landet. Vid en annan uppvaktning presenterade ett antal läkare verksamma inom! narkomanvården sin uppfattning om metadon. Även dessa synpunkter kommer givetvis att beaktas vid delegationens bedömning av den fortsatta verksamheten. Blenda Littmarck frågar om jag skall sända socialstyrelsens rapport om metadon på remiss. Genom ett yttrande från sjukvårdsdelegationen får socialdepartementet och socialstyrelsen en samlad uppfattning från huvudmän, myndigheter och fackliga organisationer om den fortsatta verksamheten. Det finns därför enligt min mening ingen anledning att därutöver i särskild ordning remissbehandla denna rapport.

Fru talman! Det är ju helt riktigt som Blenda Littmarck här har poängterat, att metadonbehandlingen är en mycket liten del av narkomanvården. Det är en behandlingsform som har använts för de klienter där ingenting annat har hjälpt, och därför har det varit viktigt för oss att få ett något bättre underlag för en utvärdering än vad vi hade med den rapport som förelåg. Det är detta som är bakgrunden till den hantering som har ägt rum på socialdepartementet, och jag uppfattar inte heller Blenda Littmarcks inlägg 107 som någon allvarlig kritik mot detta. Jag poängterade också i svaret att utvärderingen av den treåriga vidare försöksverksamheten skall påbörjas i god tid innan försöksperioden är avslutad. Det är oerhört viktigt att vi får klarhet i hur rehabiliteringsarbetet fortskrider och vad som blir resultatet på lång sikt för de patienter som det här är fråga om. När det gäller de 20 klienter som har fått förskrivning på annat sätt är ju avsikten — vilket också föreslås i rapporten — att all förskrivning skall ske genom Ulleråker och att någon förskrivning därutöver fortsättningsvis inte skall få äga rum. Dessa 20 personer är enligt vad jag vet patienter som haft den här förskrivningen under en relativt lång tid. Det är angeläget att vi verkligen får effekten av metadonprogrammet på narkomanvården i en vetenskaplig belysning. Det finns olika delar utöver dem jag tidigare har nämnt som vi behöver få ytterligare belysta, och det är t.ex. motivationsarbetet för att få in heroinmissbrukare i en drogfri behandling. Sådant behöver vi veta mera om. Jag vill, fru talman, avsluta med att säga att arbetet med att bota och rehabilitera narkotikamissbrukare naturligtvis måste pågå på en mycket bred front och på många olika sätt, anpassade till de behov som där finns. Det är viktigt att diskussionen förs på en så seriös och verklighetsnära basis som möjligt. Det har också varit bakgrunden till de beslut som regeringen har fattat och som sjukvårdsdelegationen inom några dagar kommer att fatta.

Fru talman! För att inget missförstånd skall uppstå vill jag säga att det självfallet är så — och regeringens arbete på det här området vittnar också om detta — att vi på allt sätt skall stödja dem som arbetar med en drogfri behandling. Utvecklingen av verksamheten i drogfria behandlingshem visar också att de har haft förtur. Men när det gäller speciellt svårbehandlade patienter måste vi få ytterligare kunskap, och det är detta som har varit avsikten med den hantering som vi nu diskuterar. I övrigt delar jag uppfattningen att vi när det gäller den här frågan verkligen skall ha nära diskussioner. Sådana har vi också kontinuerligt haft med dem som arbetar på fältet, för vi behöver den kunskap de har att ge, inte minst i vårdarbetet.

Fru talman! Inga Lantz har frågat mig dels vilka samlade erfarenheter regeringen har av havandeskapspenningens tillämpning, dels om regeringen anser det påkallat att vidta åtgärder för att komma till rätta med nuvarande brister vid tillämpningen av lagen om havandeskapspenning och vilka i så fall dessa åtgärder är. Rätten till havandeskapspenning och rätten till omplacering till andra arbetsuppgifter vid havandeskap infördes den 1 januari 1980. Därmed fick blivande mödrar, som har ett fysiskt krävande arbete och som på grund av havandeskapet inte kan fortsätta sitt vanliga förvärvsarbete, rätt att begära omplacering hos sin arbetsgivare till mindre påfrestande arbetsuppgifter. Om arbetsgivaren inte kan ordna omplacering kan kvinnan få havandeskapspenning från försäkringskassan. Havandeskapspenning kan utgå fr.o.m. den sextionde dagen och fram till den tionde dagen före den beräknade tidpunkten för förlossningen. Man kan alltså få ersättning under högst 50 dagar. Med fysiskt krävande arbete anses arbete som innebär tunga lyft eller krav på att vissa svårare rörelser skall kunna utföras, om arbetet till stor del måste utföras stående eller om arbetet är av monoton karaktär som ger ensidiga belastningar. För att dessa faktorer skall beaktas krävs också att de återkommer tämligen regelbundet. Innehåller arbetet endast i mindre mån inslag av fysiska påfrestningar bör det vara naturligt att arbetsgivaren ger befrielse från dessa arbetsuppgifter. Lagstiftningen är inriktad på att de nämnda problemen i första hand skall lösas genom omplacering inom företaget. Först när möjligheterna till omplacering är uttömda finns det anledning att pröva rätten till havandeskapspenning. Vid ansökan om havandeskapsersättning skall kvinnan ange vilka arbetsuppgifter hon har, på vad sätt dessa är fysiskt påfrestande och i vilken utsträckning hon skulle ha utfört dem. Vidare bör hon ange om hon har möjlighet att bli omplacerad eller inte. Dessutom skall ett läkarintyg alltid bifogas. I läkarintyget skall anges de arbetsuppgifter som läkaren anser utgör ett hinder för kvinnans fortsatta förvärvsarbete. Inom riksförsäkringsverket och försäkringskassorna har lagts ner ett omfattande arbete för att föra ut information om havandeskapspenningen och för att snarast möjligt få fram en vägledande praxis för beviljande av ersättning. Under år 1980 behandlades ca 10 000 ärenden om havandeskapspenning. Verket gjorde under detta år en speciell granskning av ca 700 ärenden. Av dessa valde verkets ombudsenhet ut ett antal ärenden som genom besvär fördes upp i försäkringsdomstolarna i syfte att få fram en vägledande praxis. Domstolarna behandlar ärenden om havandeskapspenning med förtur. Verkets erfarenheter av granskningen av försäkringskassornas ärenden har samlats i en rapport som delgivits kassorna. Den har också diskuterats på konferenser med kassapersonalen. Den år 1980 tillsatta föräldraförsäkringsutredningen har i uppdrag att göra en övergripande genomgång av de praktiska erfarenheterna av bl.a. reglerna för havandeskapspenningen. Utredningens uppdrag utvidgades förra året till att avse även kartläggningar som riksdagen begärt av olika frågor i anslutning till gravida kvinnors förvärvsarbete. Jag vill understryka angelägenheten av att ersättningsärenden inom den allmänna försäkringen bedöms enhetligt över hela landet. Som framgått av vad jag här redovisat har stor möda lagts ned på att så snabbt som möjligt få fram underlag för en sådan bedömning. Åtgärder har således vidtagits på ett tidigt stadium för att följa och bevaka erfarenheterna av den praktiska tillämpningen av reglerna för havandeskapspenningen. De hittillsvarande erfarenheterna gör det enligt min mening inte påkallat att vidta några ytterligare åtgärder på detta område. Vi avvaktar nu resultatet av den utvärdering som görs av föräldraförsäkringsutredningen.

Fru talman! Jag skall först be att få tacka för det här svaret. Under våren 1979 beslutades det här i riksdagen att kvinnor som på grund avsitt förvärvsarbetes art inte kan fortsätta med sina normala arbetsuppgifter i graviditetens slutskede skall ha rätt till omplacering med bibehållen lön. De kvinnor som inte kan omplaceras i anställningen skall i stället få ledighet med ersättning från försäkringskassan. Det är detta som kallas havandeskapspenning. I den ansökan som man skall göra till försäkringskassan skall man beskriva sitt arbete, och man skall ha läkarintyg på att man på grund av graviditeten inte kan utföra sina vanliga uppgifter och ett intyg från arbetsgivaren om att Nr 66 man inte kan omplaceras. Måndagen den Det finns tecken som tyder på att man vid beviljandet av denna 25 januari 1982 havandeskapspenning i början var generös, medan det nu för tiden är ganska Någon enhetlig bedömning av de kvinnor som söker denna penning finns inte. Man kan därför förmoda att bedömningen skiftar från fall till fall. ”Bli inte gravid om du är hemsamarit” — så såg en rubrik ut för ett tag sedan i en kvällstidning. Detta jobb — att vara hemsamarit — anses inte alls vara för tungt för en kvinna som är gravid i åttonde och nionde månaden. Annika, som det handlar om här, är 24 år och fick med andra ord ingen havandeskapspenning. Annikas jobb kunde innebära upp till tolv städningar per vecka, och ibland fick hon arbeta med rullstolsbundna vårdtagare, som ibland behöver lyftas. I hennes arbetsuppgifter ingick också att handla mat, vilket innebär släpande av tunga kassar, ibland långa sträckor och ibland många gånger om dagen, osv. Det rör sig om vanliga arbetsuppgifter som varje hemsamarit har att utföra. Läkaren på mödravårdscentralen hade intygat att hon fullständigt borde avhålla sig från sitt ordinarie arbete under de sista graviditetsmånaderna, och arbetsgivaren hade intygat att det inte gick att omplacera henne. Men försäkringskassan tyckte i det här fallet annorlunda, och både försäkringsrätten och försäkringsöverdomstolen, som hon överklagade till, beslutade att ingen havandeskapspenning skulle betalas ut. Arbetet ansågs inte innebära så fysiskt påfrestande arbetsuppgifter att det var nödvändigt att få vara ledig från det. Många kvinnor har faktiskt hört av sig till mig i den här frågan och påtalat liknande saker. En kvinna sade så här: Nu för tiden skall man vara plåtslagare i nionde månaden för att få havandeskapspenningen beviljad. Annika fick ta ut en vanlig föräldraledighet i två månader före förlossningen. I och med detta blev tiden med det födda barnet förkortad med lika många dagar. ”Det verkar så godtyckligt”, säger Annika och fortsätter: ”I domen sägs det att lagen i första hand åsyftar arbeten inom den tunga industrin, sjukvården, transportväsendet, butikshandeln och hotelloch restaurangbranschen. Vad är det som talar för att mitt jobb är lättare?” Ja, det tycker jag att man verkligen kan fråga sig! De underlag som ligger till grund för beslut om havandeskapspenning är i mycket stor utsträckning bristfälliga eller saknas rent av. Detta tycker jag självfallet är ett mycket otillfredsställande sätt att hantera en lagfäst rättighet på. Det är angeläget att lagen fungerar lika för alla kvinnor som söker havandeskapspenning. Några statistiska undersökningar som visar i vilken utsträckning gravida kvinnor begärt och fått omplacering finns inte. Men inom riksförsäkringsverket gjorde man, som Karin Söder också omtalade, i oktober 1980 en undersökning av vilka kvinnor som beviljats havandeskapspenning under tiden april-maj 1980. De siffror som man fått fram är att ungefär 6 20 av de blivande mödrarna iu ansökte om havandeskapspenning. De flesta som sökte, 46 26, fanns inom vårdsektorn. Däremot var antalet ärenden som rörde den tunga industrin, transport osv. , inte så stort som väntat — bara 16 96. De flesta ansökningar om havandeskapspenning har enligt denna undersökning beviljats — bara 13 9o har avslagits. Denna undersökning, från maj 1980, visar att beviljandet var ganska liberalt, om man nu kan säga så. Men nu för tiden är det annorlunda. Det som sägs i svaret är alltså riktigt, men under senare tid har det skett en åtstramning beträffande beviljandet. Och det är detta som har förvånat och oroat många kvinnor och som upplevs som orättvist och orättfärdigt. I utredningen heter det också: ”Eftersom praxis rörande denna nya förmån saknas och eftersom bedömningen av rätten i så hög grad grundar sig på en individuell bedömning i varje enskilt fall är det ganska naturligt att rätten till havandeskapspenning inte har varit enhetlig hos de olika försäkringskassorna.” Man säger också att ”läkarintyget inte kommit att få den funktion som avsetts”. Sammanfattningsvis heter det i utredningen, som också Karin Söder känner till, att besluten fattas med ofullständigt utredningsunderlag, att det finns stora bedömningsoch handläggningssvårigheter och att läkarintygen i allmänhet är ofullständiga och intetsägande. Karin Söder säger i svaret att det nu sker en övergripande genomgång av de praktiska erfarenheterna för bl.a. havandeskapspenningen. Det tycker jag förstås är bra. Men hur ser Karin Söder på de fall som förekommer i dag och varje dag, där kvinnor faktiskt blir förvägrade sin rätt? Är det riktigt att det skall ske en stram bedömning? Är det så den här lagen skall fungera? Det är angående den frågan jag tycker det är viktigt att få ett klarläggande från regeringens sida. Det är angeläget att det sker en enhetlig bedömning över hela landet, säger Karin Söder. Det är ju ett positivt uttalande, men faktum talar för att just nu sker det ingen sådan enhetlig bedömning. Tvärtom är det de olika försäkringskassornas olika bedömning som råder över kvinnornas rättigheter. Jag har vänt mig till Karin Söder i den här frågan därför att jag vill att den här lagen skall fungera bättre och riktigare för kvinnorna. Rätten till havandeskapspenning skall inte vara beroende av var man bor och vilken försäkringskassa man tillhör. Jag tror att det vore bra för denna debatt och för denna fråga om Karin Söder kunde dela min uppfattning och uttala sitt ogillande av att denna lag hanteras så fel för kvinnornas del. Jag tycker att det är litet slätstruket att bara säga att vi skall avvakta. De rapporter som har kommit i denna fråga visar att lagen inte fungerar tillfredsställande, även om ärenden tidigare beviljades mer liberalt. Jag tycker att Karin Söder borde vara den som omedelbart vidtar åtgärder för att de kvinnor som har rätt till havandeskapspenning också skall få den.

Fru talman!

Men det är också väl känt att innan lagarna funnit sin praktiska verkan kan det förekomma fall som blir oenhetliga. Därför har riksförsäkringsverket och försäkringskassorna vidtagit sina åtgärder. Det är därför man har varit angelägen om att få konferenser till stånd och att få ärenden prövade av domstol. Det är alltså ett intensivt arbete som pågår i detta ärende för att vi skall leva upp till det som Inga Lantz och jag är överens om: en enhetlig tillämpning. Man kan inte i sådana här debatter gå in på enskilda ärenden, men jag vill gärna ta upp några saker som Inga Lantz sade i sitt anförande. Inga Lantz nämnde t.ex. att det ibland kan vara bekymmer med läkarintygen i sådana här sammanhang. Det läkarintyg den blivande modern presenterar kanske inte kan ge ett tillräckligt beslutsunderlag. Då är det meningen att kassorna skall komplettera med egna utredningar för att man skall få ett ordentligt underlag. Detta har också riksförsäkringsverket uppmärksammat i den rapport som jag nämnde. Där konstaterar man just detta att kassorna själva skall göra den komplettering som behövs för att man skall få en rättvis bedömning av ett ärende. Den här frågan skall också prövas i utredningen. När det gäller olika typer av arbeten har Inga Lantz och jag samma sifferunderlag. Jag utgår också ifrån att man i utredningsarbetet kommer att kunna presentera ytterligare underlag mot bakgrund av de erfarenheter som vi fått under 1981. Det är ju trots allt en ganska ny lag som det här är fråga om. När det gäller t.ex. hemvårdarnas arbetssituation, som Inga Lantz nämnde, borde man på det området enligt min uppfattning kunna pröva möjligheterna till lättare arbetsuppgifter för den som är gravid. Jag är helt klar över att — och det vet ju alla som har husmorserfarenheter — det jobbet ofta är väldigt tungt. Men det finns inom denna sociala verksamhet också uppgifter som är av lättare karaktär, och det bör vara angeläget att gravida kvinnor kan bli omplacerade till dessa arbeten. Vid bedömningen av havandeskapspenningen har man, enligt vad jag har förstått, gått efter de principer om omplacering som lagts fram i lagstiftningen. Man har alltså hjälpt dem som arbetar inom hemvården till andra delar denna sektor, där de inte har behövt göra tunga lyft och liknande som är påfrestande. Vad som är viktigt i detta avseende är att vi får en utvecklad praxis för hur jä man skall hantera de här frågorna och, åter igen, att vi får en likartad bedömning över hela landet. Jag vill till sist, fru talman, säga att hur mycket praxis än utvecklas på det här området — och vi skall eftersträva att få den så enhetlig som möjligt — uppträder det alltid fall som är unika. Alla faktorer går inte att samla in i en och samma lagtext och inte heller i förarbeten och det som blir underlag för praxis. Därför kan vi gemensamt konstatera att vi kanske aldrig kan undvika att det blir någon skiftning från fall till fall i bedömningen av ärendena. Men detta kan ju också ses som någonting positivt, och det är viktigt att man tar in alla faktorer i bedömningen av kvinnans situation. Jag tycker då att det är väsentligt att peka på att det inte bara är arbetets art som är av intresse vid bedömningen utan också kvinnans egen fysiska konstitution. Det förekommer att kvinnor, som har sådana arbeten att de normalt inte skulle få havandeskapspenning, får det på grund av fysiska problem av olika slag i samband med graviditeten. Mot denna bakgrund vill jag slå fast som min uppfattning att det är viktigt att alla ärenden av det här slaget bedöms så enhetligt som det någonsin är möjligt över hela landet. Men i denna enhetliga praxis måste det också stå helt klart att både arbetets art och kvinnans fysiska status skall ingå i bedömningen. Om man har den utgångspunkten står det också klart att det kan bli litet variationer. Men helheten skall i alla fall bli sådan att den är till kvinnans och det blivande barnets bästa.
Fru talman! Det är ju bra att vi är överens om att det finns brister i tillämpningen av den här lagen. Jag är också glad över att Karin Söder delar min uppfattning om att det behövs enhetlighet i bedömningen. Vad jag vill fråga Karin Söder om är om det enligt hennes uppfattning verkligen skall vara en sådan här stram bedömning vid beviljandet av havandeskapspenning. Det har skett en svängning. När den började vet jag inte, men att det var liberalt 1980 kan vi konstatera av de siffror som finns tillgängliga. Men sedan har det alltså svängt väldigt markant. Det är sålunda ganska svårt i dag att få havandeskapspenning beviljad. De kontakter jag har haft med olika människor i den här frågan bevisar också det. Många telefonsamtal har kommit, och även brev. Många bland dagispersonalen upplever också svårigheter när det gäller den här rättigheten, trots att man enligt lagen har rätt till havandeskapspenning och kan bevisa det. Det vore av vikt ifall Karin Söder åtminstone kunde uttala att det är otillfredsställande så som lagen fungerar i dag. Jag tror att det skulle vara ett sätt att markera, att så här har riksdagen inte avsett att lagen skall tillämpas.
Fru talman! Utifrån vårt statistiska underlag — och det är ju det man trots allt måste gå på när man bedömer hur tillämpningen av en lag har skett — kan man inte dra några generella slutsatser. Jag betvivlar dock inte att man, som Inga Lantz refererar här, i enskilda fall har upplevt att det är på det här sättet. När vi inte har underlaget går det som sagt inte att dra några generella slutsatser. Vad jag däremot vill slå fast är att det ju är riksdagens intentioner — jag utvecklade dem i en tidigare replik — som skall vara utgångspunkten när det gäller tillämpningen av lagen. Det är de olika rättsinstansernas skyldighet att pröva om riksdagens intentioner vid tillkomsten av lagen har följts vid behandlingen av de olika ärendena. Om tillämpningen har varit en annan — det är ju försäkringsöverdomstolen som bedömer den saken — så kommer det att leda till att man på kassorna måste följa domstolens utslag. Det är ju så lagen tillämpas i det här landet. Om riksdag och regering sedan skulle finna att det behövs ytterligare justeringar för att få en större effektivitet, får vi återkomma till det när vi har fått ett bättre underlag för våra bedömningar.
Fru talman! Vi skall egentligen inte gå in på enskilda fall. Men eftersom jag sade ganska mycket i mitt anförande om 24-åriga Annika som inte hade blivit beviljad havandeskapspenning, trots läkarintyg och intyg från arbetsgivaren om att det inte gick att omplacera henne, vill jag ändå fråga: Tycker Karin Söder att det var en riktig hantering av lagen — att hon inte fick sin havandeskapspenning?
Fru talman! Inga Lantz vet lika väl som någon annan riksdagsledamot att vi häri riksdagen inte kan stå i bänken eller talarstolen och så att säga döma i ett enskilt fall, när det inte ens finns ett ordentligt underlag. Det är just den typen av ärenden som det ankommer på domstolen att pröva —i det här fallet om kvinnan har fått sina rättigheter tillgodosedda.
Fru talman! Jag tycker att någon åsikt i den här frågan kunde väl Karin Söder i alla fall ge uttryck för. Vi behöver ju inte hänga upp oss på den 24-åriga Annika. Men om sådant här sker är väl det ett felaktigt sätt att hantera lagen på? Så långt kan man väl sträcka sig, när man ändå har huvudansvaret för lagstiftningen på detta område här i riket.

Herr talman! Karin Flodström har frågat mig vilka särskilda åtgärder regeringen är beredd att vidta för att minska arbetslösheten bland invandrarungdomar. Invandrarungdomarna är en speciellt utsatt grupp på arbetsmarknaden. De drabbas dels av de mer generella svårigheter som ungdomar och nytillträdande på arbetsmarknaden möter, dels av de särskilda hinder som sammanhänger med att de är invandrare. Flera faktorer medverkar till arbetslösheten bland invandrarna. Invandringsmönstret har ändrats från arbetskraftsinvandring till flyktingoch anhöriginvandring. Samtidigt har strukturförändringar och konjunkturnedgångar medfört att efterfrågan på arbetskraft har förändrats. Många jobb som tidigare utfördes av ungdomar har försvunnit, och de nya yrken som tillkommit ställer krav på yrkesutbildning och kunskaper i svenska språket. Otillräckliga kunskaper i svenska är ett gemensamt handikapp för nyinvandrade, men också för många som bott i Sverige en tid och som fullgjort sin skolplikt i hemlandet eller endast under ett eller ett par år gått i den svenska grundskolan. Invandrarungdomar har också genomsnittligt sett sämre utbildning än svenska ungdomar, vilket i sin tur kan bero på språksvårigheter, föräldrarnas utbildning och inställning till studier samt bristande information till invandrare om studieoch utbildningsvägar. Med detta vill jag säga att invandrarungdomarnas problem på arbetsmarknaden inte kan lösas enbart med arbetsmarknadspolitiska insatser, utan kräver åtgärder under lång tid inom flera områden. Genom riksdagens beslut om ungdomspropositionen våren 1980 har gymnasieskolan fr.o.m. läsåret 1980/81 det samlade utbildningsoch uppföljningsansvaret för alla ungdomar upp till 18 års ålder. Antalet intagningsplatser i yrkesinriktad utbildning har utökats. Vidare har gymna sieskolan möjlighet att erbjuda introduktionsprogram och yrkesintroduktion till dem som är osäkra om sitt yrkesval eller inte fått plats i gymnasieskolan. För invandrarungdomar anordnas särskilda introduktionskurser till gymnasieskolan i syfte att ge invandrarungdomarna möjlighet att komplettera sina kunskaper samt att stimulera och informera om olika utbildningsmöjligheter. Därvid lämnas även ett särskilt förhöjt studiebidrag om 600 kr. per termin. Skolöverstyrelsen har vidare utfärdat särskilda anvisningar angående invandrarelevernas intagning i gymnasieskolan. Ett särskilt informationsmaterial, ”Valet till gymnasieskolan”, har utarbetats på fem språk till hjälp för invandrarungdomar och deras föräldrar vid övergången mellan grundskola och gymnasieskola. Jag vill i detta sammanhang även nämna att riksdagens beslut om ny läroplan för grundskolan bl.a. innebär att svenska som främmande språk fr.o.m. läsåret 1982/83 införs som ett särskilt ämne i grundskolan för elever som inte har svenska som modersmål. Även inom gymnasieskolan kommer möjligheterna till undervisning i ämnet svenska som främmande språk att utökas. Det av riksdagen nyligen fattade beslutet om läroplanen för kommunal vuxenutbildning innebär bl.a. att kurser på grundskolenivå skall få anordnas på hemspråk och i ämnet svenska som främmande språk. Samtliga dessa åtgärder inom skolväsendet kommer att få stor betydelse för invandrarungdomarnas möjligheter att hävda sig på den svenska arbetsmarknaden. Inom arbetsmarknadspolitikens ram ägnas invandrarnas problem särskild uppmärksamhet. Hos arbetsförmedlingen utgör de utländska medborgarna ca 10 96 av de arbetssökande, medan de utgör drygt 5 96 av arbetskraften. Arbetsförmedlingens service till invandrare är omfattande och i hög grad individuell. Vartannat samtal med invandrare sker med hjälp av tolk. Våren 1981 beslöt riksdagen att anslå medel för projektverksamhet inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för invandrare med särskilda svårigheter i syfte att finna lämpliga metoder att skaffa fast arbete åt dessa. Avsikten är att få en individuell planering för utbildning eller arbete för varje sökande. Projektet kommer att utvärderas under nästa budgetår. Antalet invandrare i arbetsmarknadsutbildning har ökat under hela 1970-talet och uppgår nu till ca 18 96 av det totala antalet deltagare. Vid vissa AMU-centrer uppgår andelen utländska deltagare till 65-70 96. Arbetsmarknadsutbildningen har visat sig vara ett verksamt medel mot arbetslöshet för invandrare. Den främsta åtgärden för invandrare som saknar eller har bristande kunskaper i svenska språket är kursen svenska för invandrare om högst 18 veckor. I begränsad omfattning finns även yrkesutbildning på invandrarspråk, varvad med kursen svenska för invandrare. Invandrare kan givetvis även få del av de stödresurser som i övrigt finns inom arbetsmarknadsutbildningen. att minska arbetslösheten bland invandrarungdom långtidsarbetslösa ungdomar. Denna åtgärd bör ses som ett direkt stöd för de ungdomar som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden, och dit hör en stor del av invandrarungdomarna. Regeringen har vidare mot bakgrund av den stigande arbetslösheten bland ungdomar under hösten 1981 vid två tillfällen beslutat anslå sammanlagt 800 milj.kr. för sysselsättningsskapande åtgärder i form av beredskapsarbeten. Därvid har dessutom öppnats möjlighet till enskilda beredskapsarbeten främst inom industrin. Regeringen har i det sammanhanget föreskrivit att arbetsförmedlingen vid anvisning av invandrarungdom till beredskapsarbeten i möjligaste mån skall anvisa sådana platser där dessa ungdomars kunskaper i resp. språk kan utgöra en fördel. Regeringen har därutöver med stöd av finansfullmakten beslutat att 60 milj.kr. skall användas för sysselsättningsskapande åtgärder i form av s.k. ungdomsplatser för ungdomar i åldern 16-17 år som inte har kunnat placeras i utbildning eller ordinarie arbete. Ungdomsplatserna har inrättats mot bakgrund av det i dagsläget svåra sysselsättningsläget, vilket drabbar ungdomar utan yrkesutbildning eller arbetslivserfarenhet särskilt hårt. Jag räknar med att såväl de nya beredskapsarbetena som ungdomsplatserna i hög grad skall komma invandrarungdomar till godo.

Herr talman! Jag vill först tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Som framgår av svaret är arbetsmarknadsministern väl medveten om de problem som finns bland invandrarungdomarna och att de är större än bland motsvarande grupp svenska ungdomar. I Malmö genomfördes för drygt ett år sedan, på initiativ av LO-sektionen i Malmö, en undersökning av invandrarungdomarna där. Orsaken till detta var att man hade noterat att arbetslösheten bland de invandrade ungdomarna var betydligt större än bland svenska ungdomar. Därför tog man tillsammans med statens invandrarverk och länsarbetsnämnden i Malmö detta initiativ till undersökning. Därvid försökte man finna orsakerna och förklaringarna till den stora arbetslösheten bland invandrarungdomar i åldern 16-25 år. Målsättningen för projektet var att det skulle leda till att invandrarungdomarnas intressen skulle kunna tillvaratas på ett bättre sätt, men också att sådana kunskaper skulle erhållas att åtgärder i form av utbildningsinsatser eller andra insatser som ger ungdomarna sysselsättning skulle kunna vidtas. Undersökningen omfattade 131 ungdomar. Det skulle ta för lång tid om jag försökte redovisa alla sifferuppgifter och annat som kommit fram vid undersökningen. Jag vill dock peka på att språksvårigheterna går som en röd tråd genom hela undersökningen. Ungdomarna säger att de har missat mycket på grund av dessa. De säger också att de alldeles för tidigt, utan att kunna svenska, har blivit satta i svensk skola. Lärarna kritiseras för att de inte tar tillräcklig hänsyn. Uttrycker man sig inte bra, så blir man satt på mellanhand, sägs det bl.a. i undersökningen. De här problemen skulle enligt många av dessa ungdomar kunna avhjälpas genom praktiska övningar i samband med inlärningen. Då skulle inte språket betyda så mycket som det gör i dag. Ungdomarna tror att de genom praktiska övningar skulle kunna följa undervisningen på ett helt annat sätt och att motivationen dessutom skulle bli bättre. Många av ungdomarna krävde också bättre disciplin. Förvånansvärt är kanske att just de som uppgav att de hade busat eller att de struntat i skolan underströk detta. Den gruppen sade ungefär så här: Sådant hade inte gått hemma. Då hade vi fått precis vad vi behövde: en riktig omgång. Att språksvårigheterna var det största problemet påpekade många. Därför undersöktes just detta. I undersökningen sägs att 71 20 av de intervjuade ungdomarna upplevde språkproblemen som besvärande. Man fann vidare att de som hade längst arbetslöshetstid också hade de största språkproblemen. På frågan om vilken typ av arbete ungdomarna ville ha svarade väldigt många: Jag tar vad som helst, bara jag får ett arbete och kan tjäna pengar. Men det finns ju inga arbeten, inte ens ett städjobb, att få. Det framkom också av svaren på den frågan att ungdomarna hade en ganska låg ambitionsnivå. Vad man krävde var enklare industriarbeten, städjobb, mindre kvalificerade arbeten i vårdyrken, jobb som diskare eller liknande på restuarang, etc. Ungdomarna hade alltså inte särskilt höga anspråk. Ett annat problem som tydligt kom fram i undersökningen gällde frågan om diskriminering. Man försökte kartlägga om intervjupersonerna varit utsatta för någon form av diskriminering som gjort att de slagits ut på arbetsmarknaden.

Flera gånger har de frågat mig om jag är invandrare. Då jag svarat ja har man sagt: Vi hör av oss. Och så sker det aldrig. Arbetsgivarna har plötsligt fått många skäl att avsluta samtalet. På ett ställe hade jag avtalat tid för att söka arbete och vid dörren blev jag bortmotad. Motiveringen var att arbetet var tillsatt.” Några uttryckte det så här: ”Har man ett utländskt namn, så blir man inte ens kallad till anställningsintervju. Sedan spelar det ingen roll hur bra betyg man har. Arbetsgivarna accepterar inte betygen från hemlandet. De är bra och översatta till svenska. Hade jag varit svensk med de betygen, hade jag säkert haft arbete.” att minska arbetslösheten bland invandrarungdom Andra har sagt: ”Jag talar inte så bra svenska, så arbetsgivaren frågade mig om jag hade fått någon utbildning i svenska för invandrare. Har inte fått svenska för invandrare, för lagen stoppar mig.” När det gäller diskriminering så upplevde dessa invandrarungdomar att den förekom mest på allmänna platser: på gator och torg, i bussar och affärer. Berusade personer, de s.k. modiga sanningssägarna, utmärker sig här. På det finns många exempel, och jag behöver inte ta upp kammarens tid med att räkna upp dem. Det framgår tydligt och ofta i massmedia att ungdomar och naturligtvis även vuxna människor upplever diskriminering. En mycket intressant fråga i den här undersökningen är den pessimism inför framtiden som dessa ungdomar känner. Inte mindre än 70 96 trodde att det skulle bli sämre inför framtiden. Det är en skrämmande siffra. LO-sektionen i Malmö fortsatte det här arbetet med att även intervjua en hel del arbetsförmedlare. Man gick också ut till en stor grupp av företagare i Malmö och ställde frågor. Jag tänkte redovisa några synpunkter i svaren från en del arbetsförmedlare. — Det här materialet skall jag sedan gärna överlämna till arbetsmarknadsministern, eftersom det är så pass intressant. Jag tror att det kunde vara lämpligt att följa upp det med liknande undersökningar på andra håll i landet. Man ställde en hel del frågor, och jag tänker inte ta upp alla. Man frågade t.ex. arbetsförmedlarna: ”Anser ni att invandrarungdomen behöver mera utbildning och i så fall vilken typ, exempelvis yrkesinriktad utbildning eller allmän skolunderbyggnad?” På den frågan svarade man ja; uppfattningen var att dessa ungdomar behöver mer utbildning, gärna då praktisk, yrkesinriktad utbildning. Möjligheterna skulle finnas att vid intagning till sådan utbildning prioritera de svagaste inom denna grupp. Helst, säger man, skulle invandrarungdomarna behöva ligga något högre vad utbildningen beträffar för att kunna hävda sig i konkurrensen med svenska ungdomar. Vilka är de största svårigheterna när det gäller att ge invandrarungdomarna sysselsättning? Det var en fråga. Det svaras att bristande baskunskaper och skolunderbyggnad är ett stort hinder, men också detta att ha ett utländskt namn tycks ligga dessa ungdomar i fatet då de söker jobb på öppna marknaden. Det sistnämnda gäller också invandrarungdomar med yrkesutbildning och goda betyg. Jag vet mycket väl att det inte är lätt att ge några enhetliga, generella svar på sådana här frågor, eftersom invandrarungdomarna förvisso inte utgör någon enhetlig grupp. Det finns stora skillnader i möjligheterna mellan ungdomar som vuxit upp i Sverige och gått i svensk skola och ungdomar som kommit hit när de blivit äldre. Det finns också stora skillnader mellan pojkar och flickor och mellan olika nationaliteter. Det råder inget tvivel om den saken. Jag vet också att när det gäller invandrarungdomen är den kanske största svårigheten den dåliga arbetsmarknaden. Det råder inget tvivel om att den här gruppen av ungdomar har det betydligt svårare och är betydligt mer utsatt än andra. Inom LO-sektionen gjorde man sedan en uppföljning och besökte 235 företag inom kommunen. Avsikten var att göra personliga besök vid företagen i Malmö kommun och undersöka om det som invandrarungdomarua hade angivit som hinder för att få arbete stämde överens med verkligheten. Av de 235 företagen var 12 företag enmansföretag, 102 företag hade upp till 10 anställda, 91 företag hade 11-50 anställda, och 30 företag hade över 50 anställda. Samtliga branscher besöktes, och nästan undantagslöst sade man inom varje bransch att den var ”speciell” och att man därför kunde anställa endast yrkeskunnig personal. Av alla 235 företagen var det endast 15 som trodde sig ha möjligheter att nyanställa under hösten 1981-våren 1982. Namn och adress på dessa optimistiska företag lämnades till arbetsförmedlingen i Malmö, men vid senare uppföljning har det konstaterats att inget av de företagen ännu har nyanställt några ungdomar, varken svenska eller invandrare. Många av dessa företag anställer personal genom personliga rekommendationer, eftersom man anser att de personer som kommer från arbetsförmedlingen inte passar in i företaget. Man säger: De skickar ofta personer som inte har förutsättningar för att klara jobbet. Man säger också: Annonsering i dagspressen ger oftast bättre resultat. Som ett exempel nämndes det att det var 100 ungdomar som svarade på en annons om ett jobb och att företaget då hade större möjligheter att välja vem som skulle anställas. Man sade också att det här var ett exempel som visade att ungdomar som vill jobba har möjligheter att få ett jobb om de tar chansen. När man frågade företagarna om de kunde tänka sig att anställa ungdomar som har genomgått någon yrkesutbildning var svaren oftast negativa. På många företag menade man att en del av de ungdomar som genomgått AMU-utbildning inte haft det rätta intresset och den rätta motivationen. Många, sade man, går på utbildning för att de tycker att det inte finns något annat val. Däremot ansåg man att det inte var fel på utbildningen, det var kunnandet som inte var tillräckligt. Ett genomgående krav från de flesta företagarna på de ungdomar som kunde tänkas få jobb på deras företag var att de måste se ordentliga ut och uppträda vårdat, och det borde ungdomen lära sig i skolan. I sammanfattningen av den här gruppens undersökningar säger man att man tycker att resultatet från undersökningen med de arbetslösa invandrarungdomarna själva och det man kom fram till när man intervjuade företagare egentligen stämmer ganska bra överens. Företagarna menar att invandrarungdomarna måste kunna tala, skriva och läsa svenska. De skall vara välutbildade och helst ha lång yrkeserfarenhet från något svenskt företag. Att någon är välutbildad i sitt hemland brukar det oftast inte tas någon hänsyn till. LO-sektionen i Malmö följer nu upp denna undersökning genom att ta kontakt med skolmyndigheterna i Malmö, med AMU, länsarbetsnämnden, arbetsförmedlingen, invandrarnämnden och Svenska arbetsgivareföreningen för att gemensamt genom informationsträffar som arbetsförmedlingen kallar till förmå ungdomarna att ta en utbildning som senare kan leda till ett jobb. Man kommer också att intensifiera informationen till dessa ungdomar och upplysa t.ex. om deras möjligheter till bidrag under utbildningstiden. Vad säger då ungdomarna själva? Låt mig ta bara ett par exempel som presenterades i Metallarbetaren för inte så länge sedan. Annica Lipanovska, 18 år, har bott nästan hela sitt liv i Sverige. Hon var bara ett år när hennes föräldrar flyttade hit från Jugoslavien. I våras gick hon ut gymnasiet och har sedan dess gått arbetslös. ”- Jag har ett helgjobb på en hamburgerbar. Det var när jag började där som jag första gången märkte att det fanns svenskar som inte gillade invandrare. Annars har jag nog aldrig blivit diskriminerad själv. Men många av mina kamrater har blivit det. Det hör jag ofta. Men man är ju den man är och det går aldrig att komma ifrån. — Jag tror att det kommer bli hårdare motsättningar mellan svenskar och invandrare. Det har blivit värre bara de senaste åren med bråk mellan svenska ungdomar och invandrarungdomar. — Mina föräldrars högsta önskan är att kunna återvända till Jugoslavien. Och åker de så åker jag med. Men helst skulle jag vilja stanna och arbeta några år först och tjäna lite pengar.” Det var hennes syn. Nermin Vejselovska är också 18 år och har hela sin skoltid gått i svensk skola. ”Hon var 7 år när hon kom till Sverige från Jugoslavien med sina föräldrar. Nermin har gått arbetslös sen hon gick ut gymnasiet i våras. — Jag har upplevt flera gånger att jag inte får jobb för att jag är invandrare. Det känns kränkande. Ofta säger arbetsgivarna inte det öppet till mig men blickar säger många gånger mer än ord. Men jag tar inte vilket jobb som helst. — Jag har ju läst för att få ett jobb som jag trivs med. Jag har funderat på att studera vidare för att kunna få ett sånt jobb. Jag har sökt jobb som affärsbiträde, kontorist ———. Men inte fått nåt. — Det krävs en stor värdighet som invandrare för att få ett jobb i dag. Jag tycker det är viktigt att behålla sitt språk och sin kultur.” Osv., osv. I den här tidningen återger man också en intervju med en arbetsförmedlare. Den börjar så här: ”Har ni bara invandrare att skicka på de lediga jobben?” Jag tror att det räcker med dessa exempel, och jag vill sluta mitt anförande med att ställa några frågor till arbetsmarknadsministern. Vi vet att arbetslösheten stiger månad för månad inte bara bland invandrarungdomar utan också bland andra ungdomar. Vi vet att arbetsförmedlingarna har ett tungt och hårt jobb. Vi vet att den tid som förmedlarna kan ägna åt varje enskild ung människa också blir mindre och mindre. I detta läge har regeringen valt att skära ner AMS personalstyrka med 80 tjänster. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Vi socialdemokrater har föreslagit att man i stället skulle öka antalet tjänster där och förstärka arbetsförmedlingarna med 380 tjänster. Kommer arbetsmarknadsministern att ta hänsyn till att just invandrarungdomarna får det allt svårare på arbetsmarknaden och därför behöver ta i anspråk mer och mer tid av förmedlarnas tjänster? Kommer det förhållandet att påverka arbetsmarknadsministern till beslut i positiv riktning? Vi vet också att beredskapsarbeten har en viktig funktion att fylla i detta sammanhang. Den av regeringen föreslagna nivån ligger på 4,5 miljoner dagsverken. Det är enligt mitt sätt att se helt otillräckligt. Jag vill fråga: Är arbetsmarknadsministern beredd att vidta åtgärder för att åstadkomma någon ökning av antalet beredskapsarbeten under den närmaste tiden? När det gäller utbildningen, som jag har uppehållit mig vid ganska länge, vill jag fråga om det finns några planer på att öka arbetsmarknadsutbildningen? Utan tvivel är dålig utbildning ett hinder för många invandrarungdomar, och det skulle betyda mycket för dessa ungdomar att få rätt utbildning, dvs. en klart yrkesinriktad utbildning. Slutligen tror jag att det är oerhört väsentligt att man fångar upp de arbetslösa invandrarungdomar som inte har tillräckligt goda kunskaper i svenska språket. Det kan visserligen vara så att de talar svenska, men de har ofta svårt för att läsa och framför allt för att skriva svenska. Min fråga är därför till sist: ÄmMnar arbetsmarknadsministern vidta några åtgärder för att se till att arbetslösa invandrarungdomar ges möjlighet till undervisning i svenska?

Herr talman! Det referat som Karin Flodström har gett här av en undersökning beträffande invandrarnas läge på arbetsmarknaden var mycket innehållsrikt. Jag ser fram emot att få ta del av materialet direkt. Undersökningen bekräftar på många punkter vad andra undersökningar har visat. Regeringen gav 1980 ett antal myndigheter i uppdrag att närmare kartlägga invandrarnas situation i samhället i stort samt att kartlägga vilka insatser som myndigheterna gör och hur de bättre kunde samordnas. En av rapporterna avlämnades för ett år sedan — rapporten Invandrarungdom — och den har i årets budgetproposition utförligt behandlats av statsrådet Karin Andersson. Åtskilligt av det som Karin Flodström här har berört finns också redovisat som attityder och inställningar i de rapporterna samt i statsrådet Anderssons kommentarer och förslag till åtgärder. Det visar bl.a. att det är ett stort antal områden i politiken som berörs när man skall försöka hjälpa inte minst ungdomarna till utbildning och arbete — alltifrån kapacitetsfrågor i arbetsförmedlingen till påverkan av attityder hos oss alla.

Jag vill därför korrigera en uppgift som fanns där: Ej mindre än 28 96 av dem som är i arbetsmarknadsutbildning är invandrare — inte 18 20, som det nämndes i svaret. Det visar alltså att det är en mycket viktig resurs som här står till invandrarnas förfogande. Karin Flodström berörde frågan om praktiska knep i undervisningen för att ge bättre hjälp till dem som har bristfälliga kunskaper. Jag tror att jag kan säga att de olika metodologiska knepen utvecklas successivt. Kanske har man i det avseendet kommit längre i arbetsmarknadsutbildningen än man gjort inom många andra sektorer av utbildningsväsendet. Ett sätt är naturligtvis att varva de praktiska färdigheterna med svenska för invandrare och på det viset ge både yrkeskunskap och kunskaper i svenska, samtidigt som en del av yrkesutbildningen sker på det egna språket. Karin Flodström berörde också arbetsmarknadsutbildningen i en av sina fyra avslutande frågor. Där vill jag säga att ännu har inte hela den kapacitet använts som står till förfogande när det gäller arbetsmarknadsutbildningen. Det finns därför ingen anledning att för innevarande budgetår ytterligare pröva frågan om utökad kapacitet därvidlag. Men den kapacitet som finns bör naturligtvis tas till vara. Karin Flodström frågar mig också om jag kommer att ta hänsyn till läget för invandrarna när det gäller arbetsförmedlingens personal. Jag kan säga att jag redan har gjort det. Jag har gjort ett stort antal uttalanden också här i kammaren, och jag har då sagt att det är de svagaste på arbetsmarknaden som i första hand bör få ta kapaciteten på förmedlingarna i anspråk. Det innebär att de får fler minuter — en längre stund — för vägledning och förslag till åtgärder än vad de får som har en starkare ställning. Det visar sig också i att vartannat sådant samtal förs med hjälp av tolk. Vidare är det enligt det budgetförslag som vi nu har lagt fram så att arbetsförmedlingen inte försvagas när det gäller personella resurser. 60 tjänster omdisponeras från annan verksamhet till förmedlingen, just för att besparingssträvandena när det gäller antalet tjänster inte skall gå ut över förmedlingsarbetet — naturligtvis motiverat av läget på arbetsmarknaden. När det gäller beredskapsarbete — en annan fråga som Karin Flodström tog upp — så har vi redan under innevarande år vid tre tillfällen ökat på det anslaget. Fler invandrare än tidigare kommer i fråga för beredskapsarbete, just därför att de har ett så besvärligt läge, som Karin Flodström sade med hänvisning till den utredning hon refererade. För nästkommande år kan kanske den nivå som jag har föreslagit i budgetpropositionen visa sig otillräcklig. Det är emellertid för tidigt, Karin Flodström, att svara på frågan om jag kommer att ta några initiativ för att höja den nivån. Någon vägledning får man ju av att regeringen för detta budgetår har höjt denna nivå inte mindre än tre gånger. Frågan om svenska för invandrare har jag redan kommenterat. Den utbildning i svenska för invandrare som ges i dag ges i väldigt stor utsträckning inom arbetsmarknadsutbildningen. Nu är den frågan föremål för särskild prövning, och jag har inget annat besked att ge i dag än det som jag redan har gett i mitt interpellationssvar, nämligen att detta också fortsättningsvis kommer att vara en viktig del av arbetsmarknadsutbildningen — men då som ett komplement till den grundutbildning som man tidigare bör ha fått.

Nr 68 Herr talman! Jag tvivlar inte, arbetsmarknadsministern, på att regeringen har ambitionen att försöka lösa dessa problem.

Arbetsmarknadsministern upprepar nu det han sade i svaret, att varannan invandrare får tolkhjälp. Av den undersökning som jag har redovisat — nu vet jag inte om man kan anse den vara giltig för hela landet — framgår att det är betydligt mera sällan som man får tillgång till tolk. Och när man får tillgång till tolk, så är det under en mycket, mycket kort tid. Det framgår tydligt. Arbetsmarknadsministern säger att beredskapsarbetena inte utnyttjades tillräckligt under 1981. Det vet jag också att de inte gjorde. Man kan verkligen fråga sig varför. Man vet ju att arbetslösheten bland ungdomar steg under hela 1981, speciellt bland invandrarungdomarna. Jag vet också att enligt arbetsmarknadsverkets bedömningar ytterligare 200 milj.kr. kan finna en effektiv användning under detta budgetår. Då frågar man sig: Varför ställs inte de här slantarna till dessa människors förfogande? Jag tror nämligen att arbetsmarknadsministern och jag är överens om att den viktigaste uppgiften är att skaffa ungdomar möjligheter att få ett jobb, eller en utbildning som leder till ett jobb. Om vi tillåter att ungdomar känner pessimism redan när de står på tröskeln till arbetslivet, vad skall det då bli för samhälle i framtiden? Jag redovisade tidigare att inte mindre än 70 90 av de intervjuade ungdomarna kände pessimism, misstro och håglöshet inför framtiden. Därför är det utomordentligt viktigt att vi sätter in all vår kraft och alla tillgängliga resurser på att se till att dessa ungdomar får antingen ett jobb eller en vettig utbildning. Här återkommer jag till frågan om svenskundervisning för arbetslösa invandrare. Det skulle inte vara särskilt svårt att samla upp de arbetslösa invandrarungdomarna, som man vet varje vecka går till arbetsförmedlingen och varje vecka går därifrån utan att ha fått ett jobb. Om de i stället för denna meningslösa vandring fick en nödvändig komplettering av sina kunskaper i svenska språket, skulle det innebära en samhällsekonomisk vinst av stora mått. I TV-programmet Magasinet hade man för ett par veckor sedan ett reportage om en invandrarpojke från Turkiet — prydlig, snygg, välvårdad, talade perfekt svenska. Man visade i det programmet hur han gick från sitt hem till arbetsförmedlingen varenda dag, hur han ställde upp på anställningsintervjuer, hur han på alla sätt försökte skaffa sig ett jobb. Det fanns tåga i den grabben; i den avslutande intervjun sade han: ”Jag ger mig inte förrän jag har fått ett jobb.” Det är bra, det var jag stolt över att höra. Men 15 att minska arbetslösheten bland invandrarungdom samtidigt var han orolig för vad som skulle kunna hända honom, han var rädd för missbruksproblem, ekonomiska svårigheter och annat. Därför är detta så viktigt. Jag skulle önska att den här debatten kunde avslutas med de positiva besked om utbildning och praktik som invandrarungdomarna behöver.
Herr talman! Karin Flodström säger att vi har samma ambitioner men att vi skiljer oss åt när det gäller resurstilldelningen. Man kan naturligtvis alltid önska ökade resurser till vad man anser angeläget. Men det är inte bara fråga om ekonomiska resurser och tjänster utan också om hur man utnyttjar dem, och det kan alltid göras bättre. Därför har AMS startat ett projekt i Kista i Stockholms län, där man försöker använda förmedlingsresurserna mer intensivt. Jag hoppas att de försöken skall sprida sig också till många andra arbetsförmedlingar, just därför att man med samma resurser kan ge fler ungdomar hjälp. Jag delar Karin Flodströms ambition att motverka håglösheten inför framtiden. De olika åtgärder som vi har anvisat — beredskapsarbeten men också bidrag till långtidsarbetslösa ungdomar och särskilda ungdomsplatser — ger oss möjlighet att motverka en sådan håglöshet. En förutsättning härför är att alla ställer upp — arbetsgivare, fackliga organisationer, tilltänkta arbetskamrater och allmänhet. Med en sådan inställning kommer fler arbetslösa invandrarungdomar att kunna ges ett positivt besked, nämligen att utbildning eller arbete kan ställas i utsikt.
Herr talman! Det är en sak som jag skulle önska att arbetsmarknadsministern kunde ge mig ett positivt besked om, och det gäller informationen. Visst har vi mycket information, ett stort utbud av broschyrer osv. i det svenska samhället, men det är ändå tydligt att det saknas erforderlig insikt och tillräckliga kunskaper hos många människor: hos invandrarungdomarna själva, arbetsförmedlare och inte minst hos företagare. Det gäller också andra människors attityder. Det som jag har betraktat som kanske det allvarligaste i den utredning som jag redovisade är de tendenser till både öppen och dold diskriminering som finns. Det är inget tvivel om att människor vet för litet. Det är oftast okunnighet som leder till den typen av diskriminering. Min sista fråga till arbetsmarknadsministern är därför: Har man några planer på att förbättra informationen till invandrargrupperna och till oss andra för att förbättra förståelsen för dessa frågor, så att vi slipper den här typen av diskriminering i vårt samhälle? Vi har inte råd med en sådan diskriminering.
Herr talman! Som svar på den här frågan vill jag säga att det i uppdraget till de myndigheter som skall se över samordningen av insatserna från olika instanser för att hjälpa invandrarna också skall ingå att studera informa tionsfrågor. Genom arbetsmarknadsverkets förmedlingsverksamhet lämnas Nr 68 ju en stor mängd information till olika grupper och då också till invandrarna. Inför valet till gymnasieskolan informeras ungdomarna av SÖ på fem språk, vilket jag också redovisade i mitt svar. Det är klart att vi alltid kan göra saker och ting bättre. Jag hoppas att vi har den gemensamma ambitionen att ständigt förbättra också informationen. | å Så i EE : : blockad mot före Men vi skall komma ihåg att vi inte kan lita på myndigheternas insatser på | ta; den här punkten, utan vi måste själva som individer och politiker ta på oss ett å stort lass i den informationsspridningen.